Fru talman! Jag får tacka Magnus Jacobsson för berömmet, som visade sig vara lite tveeggat. Det är säkert så att jag liksom många andra här är ett utslag av en i grunden patriarkalisk tradition. Det tror jag gäller för både mitt parti och andra partier. Det är naturligtvis bra om vi diskuterar det. Att kunna ta en rejäl debatt tror jag dock i och för sig inte nödvändigtvis behöver vara ett utslag av detta, men det är naturligtvis värt att diskutera. Jag delar också Magnus uppfattning att man måste jobba med värderingar i jämställdhetsfrågan och att man inte når hela vägen med lag. Men naturligtvis måste ändå frågan ställas: Är det så att förändringar av värderingarna underlättas av att man gör en lag som tar steg åt fel håll? Jag är inte säker på det. Det är det jag har försökt argumentera för här i dag: Jag tror att värderingsarbetet också försvåras om det visar sig att det är okej på en avreglerad arbetsmarknad att ställa gravida och föräldralediga åt sidan. Jag vet att det finns de som ser detta som oerhört principiellt. Jag tror inte att mittenpartierna gör det. Då hade varit välkommet att säga: Vi har sett att detta är fakta, fakta som är dokumenterade av HTF:s fackförbund och andra fackförbund och av JämO, som också har sett det här problemet. Det hade varit välkommet att ta till sig dessa fakta och säga: Detta är ett problem. Vi vill göra någonting åt det. Vi vill ändra på de lagändringar vi faktiskt har gjort. Sedan är det bra med den diskussion om att avtal är viktigt som Magnus för. Jag tycker att det är rätt. Problemet är ju att ni vill ersätta de kollektiva avtal som finns med en möjlighet att träffa mer av individuella avtal. I en artikel skrev Alf Svensson och Göran Hägglund: Kristdemokraterna anser att det måste vara varje arbetstagares individuella frihet att avstå från de förmåner som följer av kollektivavtalet. Kollektivavtalet bör fylla sin funktion som skydd för arbetstagaren, inte som tvångströja eller omyndigförklarande. På detta svarade den liberala ledarskribenten Svante Nycander: Om en arbetstagare fritt kan komma överens med varje anställd om sämre villkor än de som avtalats med facket blir kollektivavtalet meningslöst, även som grund för fredsplikten. Så antifacklig är inte ens den amerikanska arbetsrätten. Det var alltså inte någon elak socialdemokrat utan en liberal som hävdade detta. Det är problemet: Ni säger att ni är för avtal, men i verkligheten för ni en annan politik. Vi är överens om mycket när det gäller diskriminering - jättebra. Vi ska ta en diskussion framåt om omfattningen, tillämpningsområdet och behovet av aktiva åtgärder. Jag ser fram emot den diskussionen.
Fru talman! Jag tackar för samtalstonen, som jag nu tycker är mer saklig. Jag tar först frågan om lag åt fel håll. I den diskussion vi hade var vi i ett läge, och det är vi till viss del fortfarande, där vi hade en hög arbetslöshet. Vi resonerade då om hur vi kunde göra för att få fler människor att gå till jobb och få jobb. Framför allt småföretagare sade då att det här är en av de stora faktorerna. Då kommer vi till problemet i politik, och det är att väga frågor mot varandra. I det här skedet gjorde vi det och konstaterade: Vi vill göra vad vi kan för att få så mycket jobb som möjligt. Det här är en väg vi kan gå; låt oss pröva den vägen. Nu har det gått väldigt kort tid. Martin är väldigt bestämd i uppfattningen att vi nu ser ett stort problem på jämställdhetsområdet. Jag har som sagt ett pressmeddelande från JämO här. Jag har inte hunnit kolla HTF:s rapport men ämnar försöka göra det. I JämO:s pressmeddelande och beskrivning ser jag inte riktigt din historieskrivning. Jag ser inte att JämO så tydligt säger att det är detta som är problemet. Jag är öppen för fortsatt diskussion i den frågan. En sådan vore intressant att få. I den sista frågan om vår inställning till avtal är det helt korrekt att vi gärna ser just att individer kan göra egna avtal. Det är inte så konstigt, för det ingår återigen i vår ideologiska grundsyn: Kan du fatta ett beslut på en låg nivå, gör det - t.o.m. om du fattar ett beslut som du tycker på ett sätt kan vara sämre. I vissa fall kanske det ger just exempelvis jobb. Det är värre i vår verklighet att leva arbetslös, att inte kunna få ha sina egna pengar i plånboken, än att leva i en principiellt korrekt värld om du ändå inte kan dra nytta av den. Det här är alltså en diskussion som också handlar om avvägningar.
Fru talman! Just eftersom det är värre att vara arbetslös, just eftersom det är värre att inte ha pengar, blir ju arbetstagaren i en situation av arbetslöshet så extremt utlämnad i ett sådant system som Kristdemokraterna här förespråkar. Det är ju det Svante Nycander har sett. Det är det han säger: Det är mer antifackligt än den amerikanska arbetsrätten. Det finns, det ska man ärligt säga, kontinental kristdemokrati som faktiskt förmår att arbeta nära fackföreningsrörelser och se till löntagarnas villkor. Därför har jag svårt att förstå varför den svenska kristdemokratin föredrar att liera sig med andra parter och på så sätt minska tryggheten på arbetsmarknaden. Det blir ett problem, och det återspeglar sig också när man talar om anställningstryggheten. Även där är det samma diskussion: Det går väl att lösa lokalt. Låt dem ta ned den. Låt dem göra undantag. Det kan man föra samtal om. Verkligheten är ju inte sådan att maktförhållandena alltid är exakt likadana. Det finns tyvärr en starkare och en svagare part, en som är mer utlämnad, och den som är mer utlämnad behöver lagens skydd. Det är det som ni undergräver. På HTF:s hemsida förs det en debatt. En kvinna ställer där frågan: Måste jag välja mellan arbete och barn? Den frågan är relevant. Den frågan gäller. Det är den frågan många unga tjejer lever med i dag. Det beror inte på någon dum lag. Det beror på avsaknad av en lag som skyddar dem. Det är det som vi borde åtgärda i stället för att ta bort lagar som i dag skyddar någorlunda. Vi behöver mer skydd, inte mindre.
Fru talman! I sak tror jag att Martin Nilsson har fel i sin analys. Vi har inte riktigt fullt ut prövat den modell vi talar om. Martin Nilsson är övertygad om att detta inte kommer att fungera, och vi har inte testat det. Det är ju ett förhållningssätt. En annan fråga är varför då detta är ett problem. Jo, därför att maktförhållandena är olika på olika platser. Ja, men det är ju ett av våra huvudskäl just för att vilja att detta ska vara decentraliserat. Det är icke samma arbetsmarknad i Gnosjö som i Arvidsjaur. Vi har inte samma situation i Uddevalla som i Stockholm. Just därför behöver vi ha en decentraliserad syn på de här frågorna. Framför allt har vi också nya näringar som växer fram och som rör sig betydligt snabbare än vad skogs och stålindustrin gjorde en gång i tiden. Det gör också att vi måste våga ha en friare syn på arbetsrätten. När det sedan gäller kvinnor och valet att skaffa barn - för det brukar oftast vara kvinnor som föder barn - tror jag faktiskt att vi här har en av de stora ideologiska tvisterna mellan oss, nämligen hela synen på familjen. Jag träffar mängder med tjejer som säger: Jag kan inte skaffa barn för jag har inte möjlighet att få den barnomsorg jag vill ha. Jag vill nämligen vara hemma några år. Varför ska mitt arbete inte räknas? Men om jag byter med granntösen och vi passar varandras barn, då är det jobb och då räknas det in i BNP. Jag har t.o.m. varit med om att tjejer i debatter har sagt: Magnus, du har jättefel. Du är hemsk. Du är dum. Du vill binda mig vid spisen. Men därefter har de själva fått barn och det har gått några år. Då säger de: Magnus, jag vill inte lämna mina barn på dagis just nu. Jag vill vara hemma ett eller två år till. Snälla kristdemokrater, kämpa vidare för det här! Det är viktigt för om jag ska skaffa fler barn. Jag är alltså inte så säker på att det bara är lagstiftning som avgör om man skaffar barn eller inte. Det kanske också är möjligheten att själv få vara hemma med sina barn.

Fru talman! En liten smal nisch i jämställdhetsområdet har i mitt anförande fått rubriken Ökat stöd för de arbetshandikappade, sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Fru talman! Jag vill också yrka bifall till reservationerna 2, 9 och 16, vilket nog redan Elver Jonsson har gjort men för säkerhets skull så att det inte blir glömt. Rubriken på mitt anförande kom till efter det att jag under den plenifria veckan ägnat en dag åt att besöka Samhall AB och deras arbetsplatser samt inte minst träffa deras arbetsplanerare, dvs. cheferna för de olika arbetsområdena inom Samhall AB. Min uppfattning om att Samhall AB har en stor och mycket svår uppgift på arbetsmarknaden stärktes under denna lärorika dag. Även besök hos arbetsförmedlingar, bl.a. i Solna, har stärkt min jämställdhetssyn på arbetsmarknadspolitiken för arbetshandikappade. Oavsett om konjunkturen är bra eller dålig så har de handikappade alltid en svår situation på arbetsmarknaden. Tar man sedan med jämställdhetsperspektiven så försvåras situationen ytterligare. Jämställdheten handlar om kvinnor och män samt om svensk och invandrad arbetskraft, där det också finns både kvinnor och män. De statliga insatserna för att stärka handikappades ställning är därför oerhört viktiga bör alltid vara prioriterade, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Fru talman! Att få möjlighet att utföra ett efterfrågat, eller kanske rättare sagt efterlängtat, arbete ökar livskvaliteten enormt. Det gäller särskilt om man är kvinna med något handikapp och speciellt om man är både kvinna och invandrad, och då med särskilda språkhandikapp i vågskålen. Ofta överdriver arbetsgivarna svårigheterna som är förknippad med att anställa en person som har funktionshinder. Information och enkla anpassningar av arbetsmiljön kan ofta räcka för att överbrygga de hinder som finns för att kunna passa in på en arbetsplats. Både offentliga arbetsplatser och privata företagare kan använda skäl som att behöva handikappanpassa både dam och herrtoaletten. Det blir för dyrt. Inga skäl godtas av en god liberal för att förhindra en kvinna att få en arbetsplats beroende på kostnader för anpassning. Alla partier förutsätts av Folkpartiet godta denna uppfattning. Jag vågar dock påstå att en svårighet för kvinnor, och då speciellt för invandrade kvinnor, kan vara anpassningskostnader. Fru talman! Jämställdheten får inte förhindras av anslag i kommunala budgetar och företagsinvesteringar. Rätt kvinna på sin berättigade plats trots arbetshandikapp eller språksvårigheter måste gälla. Detta är ledorden i Folkpartiets solidaritetstanke och har varit så i liberalernas tankegångar i 150 år. Kalla inte arbetskraften för "man" utan för "personal", förordade den liberale talesmannen John Stuart Mill för 150 år sedan. En jämställd arbetslinje måste gälla även för de handikappade. Förtidspensioneringar ska undvikas i största möjliga utsträckning. Både arbetsförmedlingens lönebidrag och anställningar inom Samhall har visat sig vara värdefulla lösningar för många handikappade, även om handikappet är språket eller en kombination med ett annat handikapp. Folkpartiet har alltid prioriterat de arbetshandikappade. Arbetshandikappade kvinnor, inklusive invandrarkvinnor med språksvårigheter, är en grupp som vi anser tillhör det som vi kallar Det glömda Sverige. Det är grupper som inte har någon stark intressegrupp som kan föra fram deras berättigade krav på torget eller här i riksdagen. Fru talman! Folkpartiet liberalerna för därför fram deras situation i dagens debatt om jämställdhet. Samhall AB:s möjligheter att bistå betyder mycket för många i denna kategori, och deras möjligheter får inte försämras. Då försämrar vi också jämställdhetsmöjligheten för de svagaste kvinnorna i Sverige. Fru talman! Folkpartiet kommer att fortsätta att stödja de arbetshandikappade jämställt via Samhall AMS regi. Det är ett led i vår jämställda politik för Det glömda Sverige. Det Folkpartiet avser med denna devis, Det glömda Sverige, är i dag Socialdemokraternas Sverige.

Fru talman! Jag vill säga några ord om motion A231. Jag ska nu berätta historien om Holger. En fiktiv berättelse, men ack så verklig, om en reko karl på dryga femtio år. Holger jobbade på en arbetsplats med ett hundratal anställda i en svensk, medelstor, alldeles vanlig stad. Han var ambitiös och duktig, fullt arbetsför. Det som tyngde hans tillvaro var att han dragit på sig en skada vid en olycka. Olyckan åsamkade honom direkta besvär, och han hade bl.a. börjat stamma. Det gick till slut så långt att han med en oförstående omgivning gav upp att inleda samtal med sina arbetskamrater. Omgivningen som inte ville förstå valde att tro att han inte ville umgås. Men han längtade efter inget hellre än att få bli bemött med värme och respekt. Utfrysningen av Holger var ett faktum. Och när han inte blev utfryst bombarderades han i stället med kränkande kommentarer. Tidigare hade han alltid varit talför av sig och klarat av att ta itu med problem själv. Holgers självförtroende fick sig en knäck, och han kom aldrig dit att han kunde sätta hårt mot hårt. Ingen annan gjorde det heller. De som borde hjälpt honom på arbetsplatsen gled oförlåtligt undan. Holger skulle likaväl kunna heta Peter eller Ahmed, eller Svetlana, Petra eller Hanna. Den smärta han upplevde upplevs tyvärr av många män och kvinnor på arbetsplatser runt om i Sverige. Det är bara det att där Holger jobbade kände han sig ensam i sin situation. Det var han som var utfryst. Det var han som upplevde hånflin bakom ryggen. Det var han som gick hem håglös. Det var den kränkte Holger som blev syndabocken och offret som fick stå som symbol för en mycket dålig arbetsmiljö och organisation på arbetsplatsen. Hur många vet att 200 000-300 000 personer i Sverige, är utsatta för mobbning av sina arbetskamrater? Hur många vet att mobbning, utfrysning och trakasserier är den tredje vanligaste angivna orsaken till anmälan av arbetssjukdom av social eller organisatorisk karaktär? Hur många vet att antalet anmälda arbetssjukdomar till försäkringskassan och Arbetsmiljöverket till följd av mobbning, utfrysning och trakasseri uppgick till totalt 3 710 mellan åren 1997 och 2001? Av dessa var 388 vårdbiträden, 315 undersköterskor, 170 förskollärare och grundskollärare, 88 hotell och kontorsstädare och 51 fastighetsskötare. Så kan listan fortsätta. Det visar färska siffror från Arbetsmiljöverket, och då är fortfarande inte beräkningen för hela I Statstjänstemannaförbundet har var femte medlem blivit utsatt för kränkande särbehandling. Det visade en undersökning som förbundet gjorde 2001. Var tredje medlem uppger att mobbning förekommer på arbetet. Hela 4 % av förbundets kvinnliga medlemmar uppger dessutom att de utsatts för sexuella trakasserier från chefer och arbetskamrater under det senaste året. Mobbning och kränkning kan alltså ske på olika sätt av alla medarbetare. Men alltför många vittnar om att chefen är den som kränker, eller tillåter att kränkning sker utan åtgärder. Orsakerna till kränkningen kan vara flera. Stress, dålig arbetsmiljö, vanmakt, brist på inflytande över sin arbetssituation, dåligt ledarskap och hot om uppsägning kan vara några. Men oavsett orsakerna har det aldrig varit och får aldrig bli okej att mobba eller trakassera någon. Fru talman! Hur många vet att det finns åtminstone fem fall registrerade mellan 1997 och 2001 av personer i Sverige som med största sannolikhet begick självmord på grund av att de blivit utsatta för mobbning och trakasseri på sina arbetsplatser? Det är fem stycken för många. Mörkertalet är förmodligen mycket större. Människors arbetssituation kan bli outhärdlig, och till slut ser de ingen annan utväg. Att konsekvensen av mobbning ska leda till att människor begår självmord är naturligtvis helt oacceptabelt. Det ligger i hela samhällets intresse att se till att förebygga mobbning och trakasserier i arbetslivet. Arbetslivet får inte vara sådant att vuxna människor inte klarar av att visa vanlig hyfs mot varandra. I ett anständigt arbetsliv ska ju jobbet vara något lustfyllt. Varken samhället i stort eller arbetsgivarna har råd med förlusterna till följd av mobbning som inte åtgärdas. Kostnaderna blir stora i form av minskad effektivitet, ökat antal sjukskrivningar och inte minst allt mänskligt lidande. Vi ska nu vara vaksamma och påverka så att utvecklingen går i rätt riktning, dvs. antalet anmälda arbetsskador av den här sorten måste stadigt minska och villkoren i arbetslivet måste generellt sett förbättras så att de präglas av mer trygghet, mindre stress och oro och mindre fysisk och psykisk påfrestning. Detta är allas gemensamma uppgift. Fru talman! Så till syftet med min och Siw Wittgren-Ahls motion. I dag har vi fyra lagar mot diskriminering i arbetslivet vad avser jämställdhet, funktionshinder, etnicitet och sexuell läggning. Men helt klart finns det fortfarande gluggar som måste passas till. Det visar historien om Holger. För Holgers fall ryms inte självskrivet inom de befintliga fyra lagarna mot diskriminering. Liknande sanktionsmöjligheter som finns i diskrimineringslagarna borde därför införas för de situationer när kränkande särbehandling är aktuell men inte täcks av den befintliga lagstiftningen mot diskriminering. Jag är också övertygad om att en sådan sanktionsmöjlighet skulle stärka tillämpningen av redan befintliga lagar mot diskriminering. Utskottets talesman Martin Nilsson tog upp frågan om diskrimineringslagarna i början av sitt anförande. Vi är många som under flera år har diskuterat frågan. När kan vi förvänta oss ett genombrott av en rejäl satsning på området?
Fru talman! Låt mig först säga att jag instämmer mycket i den beskrivning Ronny Olander ger. Det är ett problem som finns på många arbetsplatser i vårt land. Det kan inte nog understrykas hur stort problem detta är för dem som berörs. Huvudsakligen bör den typen av frågor kunna hanteras inom ramen för arbetsmiljölagen. Jag är väl medveten om att de inte alltid gör det och att det finns problem. Jag anser att lagen bör vara det huvudsakliga området där man ska arbeta med frågor om kränkande särbehandling. Den utredning som nu arbetar med diskrimineringslagarna har i uppdrag att fritt pröva om diskrimineringsförbudet behöver vara mer vittgående och omfatta andra diskrimineringsgrunder än vad som tidigare har varit fallet. Man har också i uppdrag att diskutera vilka regler och system som finns i andra länder på området. Jag kan tänka mig att det kommer att föras en diskussion. Jag kan inte ge något besked när detta kan tänkas komma till en slutgiltig lösning, men diskussionen finns. Det är viktigt att hålla liv i den. På så sätt är Ronny Olanders inlägg i dag tacksamt. Jag hoppas att vi kan fortsätta den debatten. Jag tror att regleringen huvudsakligen kommer att ligga inom arbetsmiljölagen, men den tål att fundera över även när det gäller diskrimineringslagarna.
Fru talman! Jag är oerhört glad över det svar som Martin Nilsson ger här. Det lovar mycket för framtiden. Det låter oerhört positivt. Normalt skulle arbetsmiljölagen och de föreskrifter som finns på området kunna fånga upp detta. Jag tror mig kunna säga att det känns som att det inte gör det utan man behöver gå vidare. Jag ser också fram emot utredningen. Det har gått rätt många år där dessvärre de negativa följderna har visat sig. Jag är helt nöjd med svaret, och jag är tacksam för det. Vi får väl försöka att noggrant följa ärendet. Jag ska inte starta en ny debatt, men jag måste ändå få säga att det är oerhört trevligt och stimulerande att få lyssna på arbetsmarknadsutskottets debatter. Med min bakgrund som fackföreningsman känner jag mig sugen att komma hit flera gånger. Jag vet inte om det är ett löfte eller ett hot, men det kliar mycket i mina fingrar när man pratar om kollektivavtal och enskilda avtal.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om en lång rad olika frågor. Jag tänker dock koncentrera mig på en enda av dem, nämligen frågan om kollektiva hemförsäkringar. Många fackförbund har ju valt att teckna kollektiva hemförsäkringar åt sina medlemmar. I nästan samtliga fall har man tecknat dessa hemförsäkringar i det av facken ägda Folksam, och man har gjort detta utan någon form av anbudsupphandling. Detta betyder att många fackföreningsmedlemmar har påtvingats försäkringslösningar som de själva inte har önskat sig. I många fall har det blivit försäkringslösningar som är dyrare än de alternativ de annars kunde ha valt. Många som har egna försäkringar sedan tidigare tvingas att säga upp de försäkringarna för att slippa dubbla kostnader. Alternativet är givetvis annars att gå ur facket, vilket kanske inte är rimligt eller heller alla gånger önskvärt. Det enda rimliga är givetvis att sätta stopp för de formerna av påtvingade hemförsäkringar som facket i dag ägnar sig åt att teckna. Därför vill jag yrka bifall till reservation 3 i betänkandet.

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 2. Jag står självfallet bakom reservation 4, men jag vill spara kammarens tid och nöjer mig därför med nr 2. I övrigt är detta ett positivt betänkande som jag helhjärtat står bakom. Ursprunget till den motion som Lena Ek, Rolf Åbjörnsson och jag väckte för ett och ett halvt år sedan var ett möte på Münchenbryggeriet i Stockholm där en ganska stor skara människor - mest småföretagare - som ansåg sig misshandlade under bankkrisen var med. Företrädare för fem riksdagspartier - m, fp, c, kd och v - lovade där att lägga fram förslag om en kommission som skulle granska denna fråga och lägga fram förslag till åtgärder. Nu när vi har fått ett så positivt svar på motionen kanske man borde låta bli att mucka gräl med ett parti som valde att inte motionera i denna fråga, men jag tror att jag ska undvika att ställa några frågor till Gunnar Axén om varför Moderaterna inte var med - så sparar vi lite tid. Jag ska i stället vara snäll och positiv. Detta är ju faktiskt en ganska intressant fråga där vi har kunnat enas över blockgränserna - trots klara ideologiska förtecken. I grunden handlar frågan om makt, äganderätt och växande klasskillnader. Det är frågor som vi vänsterpartister försöker väcka till liv men där vi mest bemötts med ovilja att lyssna och en rad mer eller mindre medvetna missuppfattningar. Det handlar om den ojämna fördelningen av makt och inkomster. Det handlar också om en växande klyfta mellan dem som behärskar den nya informationstekniken och dem som inte gör det. Nu när vi i denna fråga har lyckats ena oss över hela den politiska skalan borde det vara möjligt att föra en sansad debatt där vi lyssnar på varandras argument. Jag har i denna fråga fått ett antal kontakter och samtal som ofta har varit ganska sorgesamma, men de har också gett mig en hel del nya insikter. Jag har fått höra berättelser om människor som inte bara förlorade sina företag och pengar utan också sina familjer. Vad var det då som hände? Hur ska vi kunna undvika upprepning av misstagen? Ytterst måste nog historikerna ta hand om vad som egentligen hände, men jag vill ändå ge ett eget historiskt perspektiv. Jag minns med viss nostalgi gamla PK-banken där det rådde ett slags hederlig kamrersanda. Sedan kom 80-talets spekulationsbubbla. Fastighetsvärdena drevs i höjden och många tappade omdömet. Det gällde både de som lånade ut och de som lånade in pengar. När sedan krisen kom och tillgångsvärdena rasade, handlade bankerna i panik och krävde snabb återbetalning. I några fall var det säkert berättigat att säga upp lånen. Det fanns många skojare i rörelse denna tid, men också seriösa småföretagare och småsparare drabbades. Mitt i allt drev Finansinspektionen 1991 igenom hårdare regler för fastighetsvärdering, som ledde till att säkerheternas bokförda värden sjönk ytterligare. I ett slag hade bankerna exproprierat stora mängder fastigheter och andra tillgångar, som sedan när bankkrisen väl var över kunde säljas till långt högre priser än värdet vid överföringen till bankerna. En rad processer inleddes, men det var de stora bankerna som hade resurser att anlita de bästa juristerna. Både domstolar och myndigheter stod på det hela taget på bankernas sida. Jag är ingen anhängare av konspirationsteorier, men jag har en ganska stark uppfattning om att de statliga myndigheter som agerar i dessa frågor har tätare kontakter med bankerna och deras intresseorganisationer än med småföretagare och konsumenter av banktjänster och dessas företrädare. Därför ser jag nu fram emot förslag från regeringen och från den expertpanel som jag förutsätter kommer till snarast möjligt som går ut på att stärka små näringsidkares intressen i förhållande till bankerna. Som vi konstaterar i betänkandet behöver också konsumentskyddet vid finansiell rådgivning stärkas. De som liksom jag suttit i deklarationsbyrå eller de som på andra sätt har kontakt med framför allt äldre människor vet hur stort behovet är. Jag minns den 90 åriga änka som hade nära 200 000 kr på ett transaktionskonto med en ränta nära noll. Pengarna tänkte hon lämna efter sig i arv. Ingen hade påpekat för henne att hon utan vidare skulle kunna dryga ut sin låga pension med minst ett par tusenlappar om året bara genom att flytta pengarna till ett sparkonto. Jag vill också något beröra de två reservationer Vänsterpartiet står bakom. Den första gäller en motion av Marie Engström m.fl. om att pröva dels införandet av en nedre beloppsgräns för betalningsförsummelser som ska registreras, dels en förkortad gallringstid för mindre betalningsförseelser. Denna fråga handlar också om ökade klassklyftor. När ägare och styrelser i stora företag inte kan tvingas informera om fallskärmar och pensionsavtal i mångmiljonklassen kan det inte vara rimligt att hårdbevaka dem som missat en hundralapp på avbetalningsköpet. I motionen av Lennart Värmby m.fl. vill man att aktiefonder ska åläggas att ta ett mer aktivt ägaransvar och bl.a. ta ställning i frågor som styrelsens sammansättning, fusioner och uppköp samt företagens strategiska inriktning. Utskottet hänvisar till en rapport från Finansinspektionen, till att fondbolagens förening nyligen antagit riktlinjer för fondägandet i den riktning som krävs i motionen samt att Värdepappersfondutredningen ska undersöka ökat inflytande över fonderna för andelsägarna. Allt detta är bra, men otillräckligt. Det som hänt nyligen i ABB har blixtbelyst problemet med det passiva ägandet. Fonder av olika slag, även AP fonderna, har vanligtvis varit röstboskap åt de stora ägarna, av typ Investor och andra s.k. maktbolag för ett litet antal finansfamiljer. Det har lett till att ett litet kompisgäng har kunnat styra och ställa inte bara med ägarstrategin utan också med olika individuella förmåner som man korsvis tilldelar varandra. När nu de gamla kapitalisterna sviker sitt ansvar är vi i akut behov av nya, ansvarstagande ägare. Visst är det bra om detta ansvar tas på frivillig väg, men det är inte heller fel att också statsmakten uttalar sin vilja i denna fråga. Till sist vill jag passa på att avliva en myt om Vänsterpartiets syn på makten och ägandet - en myt som grasserat en del på senare tid. Vi är inte ute efter att förstatliga privata företag. Däremot anser vi att de samlade löntagarna och pensionsspararna måste ta sitt ägaransvar nu när de lata kapitalisterna sviker och bara ägnar sig åt kortsiktig spekulation. Vi kallar det ekonomisk demokrati. Det har inget att göra med planhushållning eller diktatur. Det är en rörelse som växer underifrån och breder ut sig över världen. För att vara lite högtidlig till sist, är det i grunden socialismens ursprungstanke, den arbetande människans vilja att skapa sin egen tillvaro.

Fru talman! Jag har inte med mig de citat som möjligtvis hade varit bra för att polemisera mot Johan Lönnroths citat från hans eget partis olika program. Nu handlar det om den svenska ekonomiska krisen, bankkrisen. Det var en kris för den finansiella stabiliteten. Det fanns många bakomliggande orsaker till detta, och det har skrivits mycket om detta. Det var en kris för den ekonomiska politiken, en valutakris, en fastighetsmarknadskris osv., med såväl nationellt som internationellt betingade orsaker. Vad som ofta glöms bort är att med bankkrisen följde också en kris för många småföretagare. Johan Lönnroth kanske skulle kalla dem småkapitalister - vad vet jag? 1993 var det nästan 17 000 konkurser för juridiska personer enbart. Då kommer det också till konkurser för enskilda firmor. Vi vet vilken bakgrunden är. Det har nämnts om fastighetskrisen och nya regler från Finansinspektionen för värdering av fastigheter. Det kom många låntagares säkerheter att kraftigt sjunka i värde. Bankerna kunde hänvisa till avtal där kreditvillkoren medgav uppsägning om inte säkerheterna kompletterades och motsvarade lånebeloppet. Värderingen av kommersiella fastigheter förändrades mitt under den löpande kreditperioden och satte människor på bar backe. Jag kan inte säga att jag bidrar med väldigt mycket originellt här, men det är ändå oerhört viktigt. En tanke slog mig, och jag vet inte om utskottets ordförande och andra kan ta till sig detta. När majoriteten försvarar en expansiv budgetpolitik - rätt eller fel - hänvisas till budgetmålet över en konjunkturcykel. Jag har funderat, i min enkelhet som icke-ekonom, på formuleringen "över en konjunkturcykel", om inte den innehåller en visdom även vad gäller bestämmelser om bankers soliditet, hantering av säkerheter och uppfyllelse av kreditvillkor. "Över en konjunkturcykel" hade mycket kunnat rättas till, och de ursprungliga ägarna - låt vara med lån, men kanske inte allt var belånat - hade då kunnat vara kvar i hyfsat orubbat bo. Professor Clas Wihlborg pekar på minst fyra olika sätt som bankerna hanterade krisen. Han skrev i Göteborgs-Posten den 3 mars att en bank - vi vet säkert vilken det var - ofta gav in blanco-krediter utan säkerhet men till lite högre ränta och så förväntade man sig att det skulle ordna upp sig. Han kallade detta en husbank med informella relationer. De andra storbankerna i Sverige var mer benägna att säga upp krediterna, att försätta låntagare med otillräckliga säkerheter i konkurs eller att överta tillgångarna. Vi känner till detta också. Det har skett även senare. I många fall har driften fortsatts kanske av företags verksamhet fast med en annan "betrodd", som Wihlborg skrev, företagare. Sedan säger han det som många andra har sagt, och även Johan Lönnroth nu, att en oerhörd förmögenhet omfördelades på detta sätt. Man behöver ingalunda vara en postkommunist eller ha vilken drapering som helst för att se de här problemen, utan man kan bara stå för marknadsekonomi i sin fullfjädrade form för att se att här är det lagregleringar som behövs - det har varit otillräckligt. Wihlborg spekulerar i orsakerna och nämner en rad sådana. Jag hoppas att de tas till vara på bästa möjliga sätt i expertpanelen. Vi får ställa frågan, och expertpanelen får direktiv, eller hur det kommer att fungera. Vad ska man göra? Vad behövs för framtiden för att detta inte ska upprepas? Det behövs naturligtvis en samlad bild utifrån småföretagarnas synvinkel, inte bara bankernas och den makroekonomiska instabiliteten, dvs. småföretagarnas syn på den ekonomiska krisen. De var ju den sista dominobrickan - kanske inte den sista, för Lönnroth talade om familjer, spruckna förhållanden och allt möjligt hemskt som har hänt. Även småföretagens ställning gentemot kreditgivarna måste stärkas. Jag är glad för den enhet som finns i utskottet. Småföretagarnas intressen måste tas till vara. Vi känner väl till den företagarstruktur vi har i landet. Den är inte bra. Småföretagens resurser är ju, som Lönnroth sade, så små i förhållande till de stora bankernas och kreditinstitutens. Detta behöver vävas samman med konkurslagstiftning och bankreglering, osv., utifrån samma perspektiv. Jag ser framemot att arbetet kommer i gång.

Fru talman! Alla vittnar vi om skogsindustrins stora betydelse. Jag tycker inte att någonting som sägs om den betydelsen är överdrifter, t.ex. för Sveriges ekonomi, för export och för rekreation. Tillväxten i skogen är säkrare och starkare än inom den s.k. nya ekonomin. Skogsindustrins stora ekonomiska betydelse har inneburit att den till stora delar har styrt utformningen av skogspolitiken. Men - och här kommer Åke Sandströms frågor in i bilden - jag är förvånad över att Centern inte ser några som helst problem, trots att det finns forskarrapporter som pekar på att här finns problem som vi måste tackla. Vi har anledning att fråga oss, mot bakgrund av en ökad kunskap som skogsekosystemet, om skogsbruket har bedrivits för intensivt. Flera studier visar på att nuvarande skogsbruk inte är uthålligt. I 1994 års skogsvårdslag jämställs produktionsoch miljömål. Riksrevisionsverket har granskat skogsvårdsstyrelsernas arbete med att uppfylla målen, och verket har redovisat kritik på flera områden. Man konstaterar bl.a. att man inte har klarat av att förmå skogsbruket att värna den biologiska mångfalden och att lagens portalparagraf är så skriven att det inte går att jämställa de båda målen. Det är närmast en kommunikation mellan skogsindustrin och de ideella naturvårdsorganisationerna som har bidragit till ambitionshöjningen i skogsbruket. Skogsindustrin, skogsägare och naturvårdsorganisationer har gjort jobbet, och de har gjort ett stort jobb. FSC-certifieringen har följts av en liknande standard, PEFC-certifieringen. Dessa certifieringar styr sedan några år mycket av naturvården; de styr den hänsyn som tas och de frivilliga avsättningar som görs. Jag frågar mig om skogsvårdsstyrelserna och skogsvårdsorganisationerna här har suttit på åhörarplats. Skogsvårdslagen har börjat spela ut sin roll. Det är ambitionsnivån i FSC-certifieringen som är avgörande och ledande. Men ännu saknas mycket för att vi entydigt ska kunna konstatera att vi är på väg mot ett hållbart ekologiskt skogsbruk. Min mening är att skogsvårdslagen måste ses över utifrån miljömålen och inarbetas i den övriga miljölagstiftningen. Skogsvårdslagen förutsätter en hög grad av frivilliga åtaganden från markägare m.fl., men samhället behöver ökade möjligheter för att uppmuntra dessa åtaganden. I vissa fall behövs skärpta regler för hur man bedriver skogsbruket så att den biologiska mångfalden inte hotas, att fler reservat kan avsättas i produktiva skogar och att offentligägd mark ska kunna användas i utbyte mot den mark som enskilda ägare avsätter som reservat. Överordnat allt annat finns kravet på ett uthålligt brukande av naturresurser, bevarandet av biologisk mångfald och ett kretsloppstänkande. Sverige har genom ratificeringen av Riokonventionen förbundit sig att iaktta dessa krav. Vi måste ta till oss de senaste forskningsrönen vad gäller både uthållighet och biodiversitet. Om inte skogsvårdslagen tar hänsyn till grundforskningens resultat behövs den ju inte. Den har då mer karaktären av en modifierad industrilag utan hänsyn till ekologi. Certifiering och skogspolitik kan vara varandras hävstänger på väg mot en ekologisk skogspolitik. Nuvarande skogsbruk innebär möjligen ett hot mot skogsekosystemet. Artdatabanken visar att antalet hotade arter ökar samtidigt som en vardagsmångfald av arter står och knackar på dörren till rödlistorna. Med en ny och bättre uppdaterad skogsvårdslag, som ger förutsättningar för ett i alla delar uthålligt skogsbruk, ges också möjlighet att stärka trä som en fantastisk förnyelsebar råvara. Potentialen ligger i att hitta nya former för hur trä kan användas i olika sammanhang, inte minst inom förpackningsindustrin. Fru talman! För att värna om svenskt skogsbruk vill jag ge en sammanfattning av vad som krävs utöver vad jag sagt när det gäller uthålligheten. Vi måste på ett bättre sätt hävda våra intressen internationellt. En åtgärd kan i det sammanhanget vara att inrätta en skogsambassadör på Europanivå. Vi måste satsa mer på forskningen i olika avseenden, bl.a. när det gäller nya produkter. Men vi måste också satsa på forskning kring två olika slag av angrepp på skogen. Dessa är i dag ett större hot mot skogen än någonting annat. Här krävs mycket mera forskning. Kalkningsverksamheten är en annan åtgärd. Ulf Björklund pratar om kalkningsverksamheten men inte på det sätt som vi nu måste tala om den, nämligen att den på ett bättre sätt måste anpassas till de behov som finns. I dag sker en alltför urskillningslös kalkning av skogsmark, och insatserna ger i många fall negativa effekter. Det nämnde inte Ulf Björklund någonting om, vilket jag tycker är oerhört viktigt. När det gäller avsättningarna fick jag från Åke Sandström frågan om det finns någon övre gräns för dessa. Jag tror att vi ska sluta tala om antal hektar när det gäller avsättningarna. Vi måste i stället tala om det som av olika skäl är viktigt att bevara. Det handlar om att bevara den biologiska mångfalden, men också om andra skäl. Vad är viktigt att bevara? Att haka upp sig på 800 000 eller 900 000 hektar kan inte vara rätt väg även om vi i miljömålssammanhang har gjort det. Det väsentliga kan inte vara 900 000 hektar, utan det väsentliga måste vara att vi sparar det som behöver sparas. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 6. Till reservation 8, som handlar om statens skogsinnehav, vill jag ge kommentaren att jag i andemeningen instämmer i den. Men jag tycker att det är fel tillfälle att nu ta upp den frågan eftersom staten har mycket kvar att göra när det gäller att ta ansvaret för den svenska skogen. Därför bör en sådan fråga väckas senare.

Fru talman! Det var närmast en kontrollfråga. Visst inser också vi att det finns problem och gamla försyndelser i skogsbruket - svar ja. Då det gäller utvärdering av den skogspolitik som har förts är det som Harald Nordlund påpekar lite fel. Det var just naturvårdshänsynen som skogsbruket klarade bäst av de olika hänsynen. Återbeskogningen och skogsskötseln får sämre betyg i den stora, mycket värdefulla genomgång som har skett där. Jag tror inte att ambassadörer hjälper skogsbruket särskilt mycket framåt. Sist och slutligen kan ett rätt bedrivet skogsbruk, i ett kontinuerligt skogsbruk, skapa biologisk mångfald. Vi behöver inte avsätta områden för 30 40 miljarder i det här landet för att åstadkomma det. Vi har redan väldigt stora avsättningar.
Fru talman! Jag är besviken på det parti som ibland säger sig företräda naturvårdsintressena. Jag blir besviken när jag hör Åke Sandström säga att vi inte behöver avsätta skogsmark. I en tid när forskningsrapporter säger att vi har ett stort hot mot den biologiska mångfalden, när alla naturvårdsorganisationer arbetar intensivt för att åstadkomma mera avsättningar, säger Centern att vi inte behöver avsätta. Det gör mig besviken. Visst finns det problem, säger Åke Sandström också. Jag hörde inte ett dugg om några problem i anförandet. "Problemfritt" utläste jag ur Åke Sandströms anförande. Åke Sandström menar att det inte är tillräckligt med ambassadörer. Jag nämnde det som ett exempel på de strävanden som nu måste till för att vi ska kunna hävda svensk skogsindustris intressen internationellt. Vi har släpat efter. I går kunde vi höra både ministern och andra tala om att vi är lika duktiga som andra. Men vi har inte lyckats tala om att vi är lika duktiga. Då måste vi vidta åtgärder för att tala om att vi är duktiga från svensk skogsindustris sida.
Fru talman! Nu måste jag rätta till saker och ting igen. Jag sade att vi inte behöver ha ytterligare avsättningar. Om vi avsätter 3 % av arealen i det privata skogsbruket omfattar det 1,1 miljoner hektar. Vi avsätter redan nu mellan 3 och 5 %. Dessutom har vi det av riksdagen fattade beslutet om 900 000 hektar totalt sett som sammanhållen avsättning. Då menar jag att detta tillsammans, det frivilliga och det som det är sagt att staten ska klara, är ju väldigt mycket mark. Så säg inte att vi inte vill ha avsättningar. Men ytterligare, utöver vad vi i dag har åtagit oss, alltså det frivilliga från det privata skogsbruket och det statliga, är det ju en ofantligt stor areal. Det var så jag ville framställa det.
Fru talman! Det ändrar naturligtvis en del, men jag talar inte om att göra avsättningar utöver 900 000 hektar eller avsättningar utöver det vi har gjort när vi har nått upp till målen. Jag talar i stället om de bekymmer som vi har anledning att känna i dag, långt innan vi har nått upp till målen. Det är de bekymren jag talar om. Och det är nu det behövs insatser, kraftiga insatser, för att nå upp till de här målen.

Fru talman! Jag upptäckte just att jag stod vid fel bänk. Jag tyckte själv att det lät lite dåligt i salen. Jag upprepar vad jag sade. Jag tycker att beskrivningen av skogsbrukets brist på omsorg om naturvården är dålig. Här är det hundratusentals skogsbönder, skogsägare, som har genomgått en frivillig utbildning för att bli bättre på det här området. Det är kö för att göra s.k. gröna skogsbruksplaner. I de planerna ingår just det här kravet på avsättning osv. Ungefär en femtedel av Sveriges skogsareal är i dag skyddad om vi inkluderar de 15-16 % av den skogsklädda marken som producerar mindre än en kubikmeter per år, nämligen de s.k. impedimenten, som är skyddade i skogsvårdslagen. Ändå lägger vi hundratals miljoner på ytterligare avsättningar. Skogsmaskinsbranschen och skogsmaskinsbranschens förare genomgår en ständig utveckling just i syfte att bli skonsammare mot naturen. Har hela den utveckling som har skett inte uppfattats?
Fru talman! Jag ska inte med anledning av platsbytet hävda att Carl G Nilsson sitter på två stolar. Nej, det har inte förbigått mig. Det är därför jag i mitt anförande talar om att det fina och stora arbete som har gjorts med avsättningarna har gjorts av enskilda skogsägare, av skogsbolag och andra. Det har gjorts ett jättejobb från det hållet. Man har, precis som Carl G Nilsson säger, gjort det genom att öka kunskapen och medvetenheten om att det är viktigt att göra de här insatserna. Jag kritiserar dem inte för detta. Vad jag vill peka på, och vad vi måste debattera här i kammaren, är de forskningsrapporter som ändå säger att vi inte har nått uthållighet. Vi måste våga ta i den delen. Det tycker inte jag att Carl G Nilsson eller Åke Sandström vågar göra.
Fru talman! Hela den här raden av åtgärder som jag räknade upp syftar just till att lösa de här problemen. Då tycker jag att det är en orättvis beskrivning av skogsbruket och skogsnäringen att säga som Harald Nordlund gör. Det är ju de här sakerna, som vi har beslutat, som skogsnäringen har gjort frivilligt de senaste fem åren och som redan börjar ge resultat. Då tycker jag inte att man har rätt att svartmåla situationen så gravt som Harald Nordlund gör.
Fru talman! Min mening är inte att svartmåla. Min mening är att få upp en debatt här i Sveriges riksdag kring de frågor som ändå utredningar och forskare pekar på att det är problem med. Visar det sig, när vi verkligen har granskat forskningens resultat och debatterat frågorna, att resultaten skulle vara överdrivna - så bra! Men genom att förtiga det här skapar vi större problem i framtiden.
Fru talman! Jag måste säga att jag rent ut sagt tycker att Harald Nordlund är oförskämd. Jag är den ende som har stått och talat om kalkning, samordnad kalkning, att vi bör titta på det här med kalkning och den sista forskningen. Jag undrar vad Harald Nordlund läser egentligen. Är det bara de egna motionerna? Det finns en hel del i våra motioner som just tar upp det här med kalkningen. Då är det anmärkningsvärt att man ska bli angripen för att som enda ledamot plocka fram kalkningen som en viktig faktor. Det finns ju aktuell forskning här, Harald Nordlund. Jag tar inte ett anförande för att bara tala om kalkning när vi ska prata om skogen. Jag tycker att Harald Nordlund ska förklara sig. Vad säger Folkpartiet om kalkning i sina motioner? Hur mycket pengar extra satsar Folkpartiet på kalkningsinsatser? Om Harald Nordlund läser motionerna så lär han sig en del ytterligare om det som har att göra med att rädda skogen.
Fru talman! Det jag kritiserade i Ulf Björklunds anförande var att Ulf Björklund talade om kalkningen på ett generellt sätt. Vi behöver större kalkningsinsatser - det utläste jag av anförandet. Vad jag menar är att det stora problemet just nu inte är det totala anslaget. Det är det sätt varpå vi använder kalken och det sätt varpå vi kalkar vår mark i dag. Det är den diskussionen vi måste föra. Det har jag inte sett i någon kdmotion. Det kunde jag inte utläsa i Ulf Björklunds anförande. Men det är det jag vill debattera.
Fru talman! Gå hem och läs, Harald Nordlund! Samordnade kalkningsinsatser är precis vad det handlar om, insatser som dessutom kostar mindre pengar om man gör dem på ett mer riktat sätt, ett mer samordnat sätt. Sådana exempel finns från den aktuella forskningen i dag. Det är precis det vi pekar på. Dessutom nämnde jag det i mitt anförande; att det här handlar om att samordna kalkningen när det gäller kalkning av vattendrag, sjöar och, inte minst, skogsmark. Det hänger naturligtvis ihop i ett system, det som har med kalkning att göra. Det är precis vad Kristdemokraterna menar. Har jag varit otydlig här så läs, Harald Nordlund!
Fru talman! Möjligen gör vi olika tolkningar av ordet "samordning" i så fall. För mig är inte samordning detsamma som en anpassning av kalkningsinsatserna. Jag läser inte alls ut detta. Jag kan inte någonstans i kd-motionerna utläsa ett bekymmer för att nuvarande sätt att utföra kalkning på kan skapa problem - och också skapar problem. Jag kan inte någonstans utläsa detta. Men om samordning betyder att anpassa insatserna till de aktuella skogsområdena, då blir det en annan sak. Men det är inte förklarat i motionen.

Fru talman! Det är intressant att höra de borgerliga partierna strida om miljöfrågor här i riksdagen. Man blir dock lite bekymrad över att samstämmigheten i miljöfrågor är så otroligt bristfällig när det gäller just skogsfrågorna. "Skogen är en förutsättning för liv på jorden. Men skogen är också en viktig del av vårt kulturarv och en omistlig miljö för rekreation och friluftsliv. Skogen är inte en hemvist för växter och djur - det är djuren och växterna som är skogen." Det här står att läsa i Miljöpartiets partiprogram. Jag tycker att det är en väldigt bra och grundläggande beskrivning av varför skogen är så viktig. Det ser ut så i dag att virkesförråden stiger för varje år både i svenska och i europeiska skogar. Det innebär, som vi ser det, att förutsättningarna är goda både för virkesproduktion och för ett bättre naturskydd. Man måste kunna kombinera dessa. Under år 2000 kom en ny upplaga av Artdatabankens rödlistade arter, den lista över arter som är hotade i Sverige i dag, alltså som hotas av utrotning. Där beskrivs också vilka biotoper som är de mest hotade och vilka förändringar som har skett som ligger till grund för att arter hotas. En sådan biotop som man särskilt betonar är skogen. Av de över 4 000 rödlistade arter som finns i Sverige är drygt hälften sådana som förekommer i skogslandskapet. Antalet hotade arter har ökat sedan den förra mätningen. Det här visar att dagens skogsbruk är ett problem ur miljösynpunkt. Framför allt handlar det om en kontinuitetsbrist, en brist på äldre skogar som är orörda eller liknar orörda skogar. Centerpartiet har fel i sitt resonemang när de säger att det inte behövs mer skyddad skogsmark. Det behövs mer skyddad skogsmark. Inte ens alla svenska gammelskogar har i dag ett långsiktigt skydd. Det finns en otrolig brist på sådana skogar. Jag kan instämma i att skogsbruksmetoderna behöver förändras och att det också är positivt för den biologiska mångfalden. Det gäller att se vad biologisk mångfald egentligen är. Biologisk mångfald är inte att man har en typ av biotop som har en stor artmångfald, utan det är att man har många olika typer av biotoper som totalt sett har en stor biologisk mångfald. En biotop som det är brist på är just äldre skogar, och därför behövs ett långsiktigt skydd. Trots att vi har avsatt väldigt mycket pengar i budgeten för skydd av skog - det är bl.a. Miljöpartiet som har drivit igenom detta - kan vi se att alla länsstyrelser i landet inte prioriterar detta, och det har vi i Miljöpartiet lyft upp i en av våra motioner. Vi kan se att skogsskyddet ser olika ut i olika delar av landet. Vi har fått som svar från utskottet att åtgärder ska vidtas på det här området om inte takten förbättras. Vi tycker att det svaret är okej, vi har inte reserverat oss på punkten, men vi skulle verkligen vilja att de här åtgärderna vidtogs nu för att få länsstyrelserna att prioritera de här frågorna. Den nya skog som växer upp i dag är på många sätt mycket artfattigare än den gamla skog som försvinner. De pengar som vi har avsatt skulle behöva användas för att se till att man kan rädda de hotade arter och ekosystem som i dag behöver skydd. Arealerna av kvarvarande olikåldriga blandskogar som inte har kalhuggits eller planterats krymper också för varje dag som går. Vi i Miljöpartiet är missnöjda med att regleringen av skogsbruk fortfarande medger att den landsomfattande landskapsomvandlingen får fortsätta. Vi tror att det är en av huvudorsakerna till att de miljömål som tidigare har satts upp för bevarande av biologisk mångfald i skogen inte har uppnåtts. Det är skogsvårdslagen som ligger till grund för hur man bedriver skogsbruket i dag. Då har det en stor inverkan på hur den framtida utvecklingen av svenska skogliga ekosystem kommer att se ut. Vi vill att man ska göra en översyn av skogsvårdslagen. Syftet med det är framför allt att ge en större möjlighet att bedriva mångbruk i skogen, så att vi får en större varietet i hur man bedriver skogsbruk. För att klara de internationella åtaganden om bevarande av biologisk mångfald som Sverige har gjort krävs att man omarbetar den nuvarande skogsvårdslagen. Det handlar framför allt om att ge större möjligheter för olika skogsskötselmetoder. Därmed yrkar jag bifall till reservation 9. Som vi ser det bör målet för svenskt skogsbruk vara att i högre grad producera kvalitetsvirke. Det innebär längre omloppstider, och man får en större biologisk variation. De metoder som används ska vara naturanpassade. Vi ser mycket positivt på att modern småskalig teknik används och vidareutvecklas i skogsbruket. Sådant skogsbruk, som vi ser framför oss, skapar arbetstillfällen i glesbygd och ger större möjligheter för lokala virkesmarknader och lokal vidareförädling. För att en lokal vidareförädling inom träförädlingsindustrierna ska kunna starta krävs också att skogsbygderna kan utveckla entreprenörskap och har god tillgång till utbildningscentrum. Vi vill göra det möjligt att kombinera sysselsättning inom skogsbruk, jordbruk, turism och närliggande verksamheter. Det tror vi skulle skapa ett mer mångfasetterat skogsbruk med en större lokal förankring och en positiv ekonomisk utveckling och samtidigt ge möjligheter att bevara den biologiska mångfalden.

Fru talman! Om andelen gammelskog har vi haft en debatt tidigare där man begärde en särskild utredning. Svaret är att andelen gammalskog kommer att öka i det här landet. Det är vad Skogsstyrelsen har svarat på begäran om en utredning. Det är också berört i den skogspolitiska utvärderingen. Man gör inte gammelskog helt plötsligt, utan det finns ett antal procent gammelskog, och det kommer att öka på lite längre sikt. Vad gäller avsättningarna tar det väldigt lång tid just därför att man i så hög grad har vänt sig till privata skogsägare då expropriering och värdering tar väldigt lång tid och är komplicerad. Jag delar Miljöpartiets uppfattning om en översyn av skogsvårdslagen och det som anförts om möjligheterna att pröva andra och nya skogsbruksmetoder. I vissa höjdlägen kan det faktiskt vara en möjlighet. Dagens skogsvårdslag medger inte detta för det virkesförråd per hektar som ska vara kvar. Vi får en översyn av skogsvårdslagen under våren.
Fru talman! Låter man skog stå blir den äldre och äldre. Till slut kan den uppfylla kriteriet för gammal. Det förutsätter att man lämnar skog. För att man ska få verkligt gammal skog med en stor mångfald av arter räcker det inte med bara den typ av skog som växer upp och blir kanske 130 år. Vi behöver skydda också den skog som finns i dag och där man över huvud taget inte har gjort kalhygge och där man kanske inte ens har bedrivit skogsbruk. Där finns en annan typ av biologisk mångfald som man inte på väldigt lång tid kan få tillbaka ens i en skog som blir 130-140 år. Det finns stora arealer sådan skog som i dag inte är skyddad. Det tycker inte vi är acceptabelt. Det finns en del andra biotoper i skogen där vi i dag har en för liten areal som har ett långsiktigt skydd i form av t.ex. reservat. Det är ädellövskogar och även sumpskogar till stor del. Det gäller alltså inte bara gammelskogarna, utan det finns mängder av olika biotoper inom skogen som i dag inte har tillräckligt stora arealer som är långsiktigt skyddade. Det räcker inte heller med att ha stora arealer, utan man måste egentligen se till att skydda en del mark runtomkring de här arealerna så att arterna får möjlighet att sprida sig till skogen runtomkring i takt med att den blir äldre. Man behöver ha stora sammanhängande områden för att inte riskera att den artmångfald som man får i de skyddade områdena försvinner, om det t.ex. skulle bli en plötslig förändring av biotopen i form av storm eller brand. Storm och brand kan i och för sig vara mycket positivt för den biologiska mångfalden. Det kan behövas, men det krävs stora områden för att sådant ska kunna hända.

Fru talman! Jag ska för en stund blicka tillbaka innan jag går in på de motioner som det här betänkandet handlar om. Vår uppfattning om skogens betydelse har kraftigt förändrats genom tiderna. På 1600-talet var synen på skogen en helt annan än vad den är i dag. Då var för det mesta krig i stora delar av Europa. Då var skogen ett hinder för kungarnas krigshärar. I skogarna gömde sig den tidens gerillasoldater som gjorde livet surt för dem som skulle passera de skogsklädda områdena. Där gömde sig också många som av en eller annan anledning hamnat i onåd. Men skogen producerade också bränsle, ja, det var nästan det enda som fanns och därför höggs väldiga områden ned, framför allt på den europeiska kontinenten. Detta applåderas naturligtvis av krigsherrarna för då kunde de flytta sina arméer både enklare och säkrare. Ytterligare en anledning till den skogsskövling som ägde rum var behovet av virke till krigsflottan. En mycket stor del av den svenska ekskogen försvann av det skälet. Därför utplånades stora delar av skogen i Europa under denna tid. Den svenska skogen var tack och lov så stark att den inte helt utarmades, även om den var svårt sargad. Vändpunkten kom vid sekelskiftet när våra företrädare genom lagstiftning började att skydda vår viktiga naturresurs och ställde krav på återplantering. Den senaste skogsvårdslagen från 1994 ska utvärderas vart fjärde år, och vid årsskiftet presenterade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket den senaste analysen. Den ska ligga till grund för den proposition som kommer senare i år. Därför är många av de 23 motionsyrkanden som behandlas i detta betänkande avstyrkta. Vi avvaktar den proposition som bereds på Det görs alltså en utvärdering och en översyn av skogspolitiken varje mandatperiod, och i den tas de frågor upp som Kristdemokraterna för fram i sin reservation 1. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket redovisade för ett par månader sedan att vi närmar oss de jämställda målen miljö och produktion. Det finns dock problem, och det är framför allt den bristfälliga röjningen och återplanteringen. Detta problem finns i hela landet, men lite mindre i en region där Skogsvårdsstyrelsen har bedrivit en aktiv informationskampanj. Skogsstyrelsen föreslår inga lagskärpningar, utan man vill ge näringen en chans till. Vi får avvakta och se om regeringen gör samma bedömning när frågan bereds på Näringsdepartementet. Utvärderingen pekar också på ett annat problem, och det är de ökande viltskadorna. Här finns motsättningar mellan skogsnäringen och viltvården när det gäller bedömningen av hur stora viltstammar vi ska ha i landet. Att skogen har stor betydelse för Sverige har sagts i denna talarstol, inte bara i dag utan även många gånger tidigare, och det har också skrivits i propositioner och betänkanden. Av det skälet är det svårt att förstå anledningen till reservation 4 där Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill ge regeringen till känna att skogen har stor betydelse för Sverige. Jag frågar mig: Vad är det som ni reserverar er emot? Det finns inga delade meningar i denna fråga. När det gäller plantering av ädellövskog, som tas upp i reservation 3 från Vänsterpartiet, ökar andelen lövskog stadigt, och enligt den bedömning som görs av Skogsstyrelsen i SKA99 kommer den att fortsätta att öka, och det ganska kraftigt. Dessutom har just den treåriga kampanjen Grönare skog avslutats. Den har nått väldigt många som har anknytning till skogen, och jag är övertygad om att de som inte tidigare har känt till ädellövsbidraget nu gör det. Det pekar den utvärdering på som pågår med anledning av informationskampanjen Grönare skog. Vi har också tidigare beviljat medel till lövskogsplantering för att ersätta den nedblåsta granskogen på några områden i Skåne. Besked har nu kommit från EU-kommissionen att vi har möjlighet att betala ut dessa stöd. I reservation 3 anför Kristdemokraterna att det behövs en utredning om gamla reservatsavsättningar. Som Ulf Björklund sade skriver ni i reservationen att det är nödvändigt med en sådan utredning, bl.a. för Nyckelbiotopsutredningen har visat att det finns behov av att skydda mer värdefull skogsmark än vad som görs i dag, särskilt i södra Sverige. När vi behandlade miljökvalitetsmålet Levande skogar för några månader sedan reserverade sig Kristdemokraterna mot att vi skulle öka avsättningen av skyddad skog. Vi höjde då ambitionsnivån i Miljömålskommitténs förslag från 800 000 hektar till 900 000 hektar, och ni ansåg då att det var för mycket. Nu har ni tydligen inte bara anslutit er till majoritetens uppfattning, utan ni vill öka avsättningen ytterligare. Är det så jag ska tolka er reservation 3? Några reservationer behandlar frågor om ägande och statens skogar. Dessa frågor har varit och är föremål för utredningar. Jordförvärvsutredningen lämnade sitt betänkande i april i fjol, och där behandlas frågan om balansen mellan olika ägarkategorier. Vi får avvakta den beredning som nu sker på Jordbruksdepartementet innan vi gör något ställningstagande här i riksdagen. När det gäller Statsskogsutredningen som tittar på statens skogsinnehav framgår det ur direktiven att utredaren ska se över bl.a. de frågor om bytesmark som tar upp i en reservation. Utredningen ska vara klar den 1 maj, och även här är det lämpligt att vi har allt material på bordet innan riksdagen tar ställning i dessa frågor. Fru talman! Detta betänkande kommer i en tid då de flesta av de frågor som tas upp i motionerna är under beredning, så därför yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att skogen inte behöver skötas på samma sätt från Smygehuk till Haparanda. Vi har som målsättning att man, när man bedriver skogsbruk, ska försöka att efterlikna naturliga processer. Det ingår också i bl.a. FSC-märkningen att man ska försöka att göra det. Blädning, t.ex., kan vara en alternativ metod för föryngring på vissa bördiga marker, framför allt i södra Sverige. Det innebär att man successivt tar bort stora träd och undviker stora kalhuggna ytor som drabbar mångfalden i skogen. Som det är i dag behövs det en översyn och en omarbetning av nuvarande skogsvårdslag när det gäller att få in de nya metoderna. Detta är också någonting som sker i stor utsträckning utomlands. Man brukar säga att allting som händer i Nordamerika dyker förr eller senare upp i Sverige. I Nordamerika bedriver man sedan länge ett skogsbruk som bygger på principen om mångbruk, alltså multiple use. Miljöpartiets synpunkter i det avseendet.
Fru talman! Maria Wetterstrand talar om metoder. Jag ställer mig verkligen frågande till om man i USA har en lagstiftning som föreskriver vilka metoder som ska användas. Vi har inte mycket av den typen i Sverige. Av den anledningen ser jag inget skäl till att ändra i lagstiftningen. Däremot kan man behöva att ändra skogsbruksmetoderna för att uppfylla de mål som finns i lagstiftningen. Det är fullt möjligt att göra detta. Vad som har hänt under 90-talet är att kunskaperna har ökat väsentligt, inte minst hos skogsägarna, när det gäller olika brukningsmetoder som ska kunna tillämpas för att målen ska uppnås. Det spelar naturligtvis en stor roll var i landet som man befinner sig. Alla metoder passar naturligtvis inte på alla ställen.
Fru talman! Det har lite grann varit en tendens tillbaka i tiden att man har bedrivit en massa skogsforskning och att man sedan har kommit fram till att det finns en viss metod som är effektiv. Framför allt har man sett det hela ur ekonomisk synvinkel. Man har då utformat lagen utifrån den för tillfället rådande sanningen, vilket har skapat en enfald i det svenska skogsbruket. Det finns ett avsnitt i skogsvårdslagen som handlar just om skogsskötselmetoder. Det finns också avsnitt som handlar om anläggning av skog, avverkning av skog och hur man ska bedriva föryngringsarbete etc. Det är de här avsnitten i lagen som skapar den enfald i skogsbruket som vi kan se i dag, som jag förstår det. Det är också dessa avsnitt som behöver ses över. Exakt hur förändringarna ska gå till kan inte vi i Miljöpartiet säga i dag. Men vi tycker att det är viktigt att se över på vilket de utgör ett hinder i dag, vad det är som gör att det här mångbruket inte uppstår, vilka hinder som finns och hur man möjligen måste ändra lagen för att åstadkomma detta. När det gäller Nordamerika skulle jag tro att man inte har en lagstiftning som säger exakt vilka metoder man ska använda, utan att man tvärtom har en lagstiftning som är utformad på ett sådant sätt att den ger en möjlighet att använda olika metoder på olika ställen.
Fru talman! När vi bakåt i tiden bedömer vad som har hänt i Sverige och vilka metoder man har använt ska vi också ha i minnet att den skogsvårdslag som vi hade tidigare i mycket hög grad poängterade produktionsmålet, och det fanns inte speciellt mycket skrivet om miljömålet. Då anpassade man naturligtvis brukningsmetoderna efter det mål som fanns i lagstiftningen, och vi kan i dag se konsekvenserna av det. Nu har vi en lagstiftning där vi har jämställt produktionen och miljön. Eftersom det tar väldigt lång tid att läsa ut det totala resultatet, har jag stor tillförsikt när det gäller att den nuvarande skogsvårdslagens möjligheter inte är uttömda ännu. Vi får återkomma till de här frågorna när vi får propositionen och den utvärdering som har gjorts.
Fru talman! Tyvärr, eller kanske konstigt nog, finns det anledning att också påminna socialdemokrater om skogens betydelse i Sverige. Ni för en energipolitik som hotar svensk skogsnäring. I varje fall har vi bevis på att den hindrar en utbyggnad av svensk skogsindustri. Det svenska skogsbruket har kostnadsnackdelar jämfört med skogsbruket i andra länder. Det finns exempel på moderna industrier som byggts i andra delar av Europa med subventioner från det landets budget. Jag gjorde i mitt anförande en jämförelse mellan Finland och Sverige. Ett svenskt skogsskördarlag betalar 160 000 kr om året i dieselskatt, medan det finska motsvarande laget betalar 30 000 kr om året i dieselskatt. Tycker Alf Eriksson att detta är rimligt?
Fru talman! Jag var också på den konferens som var i går och som var mycket givande och informativ. Carl G Nilsson kommer in på frågor som egentligen inte behandlas i det här betänkandet och talar om energipolitik. Jag kan bara konstatera att svensk skogsindustri har, kanske med något undantag - det skulle i så fall vara Norge - den lägsta elkostnaden i Europa. Men den här frågan är inte ny. Den har tagits upp under minst tio år tillbaka i tiden, men än har inte hotet inträffat som det talas om, att man skulle ha bekymmer med sin elförsörjning. Den andra delen är kanske något mer oroande, att det, som det sägs, sker en del subventioner i vissa länder inom EU. Jag tror inte att vi i första hand ska börja gå in och subventionera vår skogsnäring. Det är en betydligt större fråga som inte gäller bara skogsnäringen utan också konkurrensförhållandena inom unionen. Här är det viktigt att det finns en kontroll i unionen som gör att man inte kan bedriva illojal konkurrens med hjälp av statsbidrag.

Fru talman! Det handlar om att utvärdera och utreda gamla reservatsavsättningar. Alf Eriksson säger mycket riktigt att Kristdemokraterna trots allt tycker att det är viktigt att avsätta värdefull skog, och det är helt klart. När man utvärderar och tittar bakåt kan man se att det finns en del avsättningar som visar sig inte ha samma värde som nya inventeringar av nyckelbiotoper i dag pekar på. Dessutom har vi väldigt mycket avsättningar i norra delarna av landet. I mitt eget hemlän, Dalarna, har vi den ena avsättningen efter den andra. Det visar sig att en del av de äldre avsättningarna inte fick det värde som man trodde att de skulle få när de gjordes. Framför allt får avsättningar i norr en väldig övervikt. Jag undrar: Vad vill Alf Eriksson göra för att vi också ska klara det här i den södra delen av landet? Det är ju där det i dag finns ett behov av avsättningar. Och hur är det med utbytesmarksmöjligheter? Man måste ju lösa det här i ett paket på något sätt. Det är därför vi menar att vi bör se över hur vi också i den södra delen av landet kan avsätta viktiga nyckelbiotoper, som det faktiskt finns ett behov av.
Fru talman! Först och främst har jag svårt att tänka mig att avsättningar som redan har gjorts skulle ha tappat i värde. Det gäller naturligtvis inte generellt, men vid väldigt många av de avsättningar som har gjorts har man försökt att återskapa det biologiska värde som området hade en gång i tiden. Jag tror inte att det finns så mycket att hämta här. Det skulle stöka till det väsentligt om vi skulle börja ta i bruk avsatta områden och sedan skydda andra i stället, utan vi behöver nog - och det har vi ju beslutat om - fortsätta att skydda områden som har höga biologiska värden. Jag kan dela uppfattningen att det behövs mer avsättningar, framför allt i södra Sverige.

Fru talman! Vad vi har velat peka på här är att vi från statsmaktens sida naturligtvis måste använda de statliga medlen till att prioritera de som verkligen är de mest skyddsvärda biotoperna. Trots allt görs det många gånger avvägningar som innebär att man måste prioritera. Det är därför vi pekar på här att det är så vi bör använda de statliga medlen. Men det är ett bekymmer när det gäller de södra delarna av landet. Det går an att hänvisa till utredningar och tankar som finns på departementet, men det är viktigt att man då hittar lösningar när det gäller utbytesmark och verkligen aktivt arbetar för att södra delen av landet ska ta sin del av de avsättningar som det faktiskt finns ett behov av.
Fru talman! Det är inte speciellt bra om riksdagen fattar beslut i en fråga som är under utredning. Då försvinner möjligheten för det instrumentet att förse oss med goda underlag. Naturvårdsverket har en samordnande roll i frågan om att de mest skyddsvärda områdena ska sättas av. Verket ska utöva tillsyn och föra dialog, framför allt med länsstyrelserna, när det gäller att prioritera bland objekten.

Fru talman! Valvträsk är en liten by med ca 30 invånare, där byborna vill ha kvar sin skog som ligger några kilometer från byn. Skogen på Sörfligget i Valvträsk i Råne älvdal ligger på f.d. Assi Domäns marker vid Kalix. Toppen av berget är täckt av riktig gammelskog. Det är skogen på sluttningen, som omfattar ca 35 hektar, som Assi Domän nu till varje pris vill hugga ned. Skogen ingår i bybornas markanvändningsplan som utarbetats enligt EU:s rekommendationer för ekoturism i området. Samtliga invånare i byn och många omkringliggande byar har vädjat och skriftligt krävt att Assi Domän ska spara skogen på Sörfligget. De stöder sig på en FSC-regel. Gällivare skogssameby har tallskogen på Sörfligget som ett viktigt vinterbetesområde för sina renar och kräver med stöd av en annan FSC regel att Assi Domän sparar skogen. Assi Domän verkar under hela den tid företaget varit certifierat ha begått löftesbrott och brott mot Omfattningen av dessa brott i sig, andra överträdelser ej medtagna, gör Assi Domän ovärdigt sitt FSC Ekoturismen kräver att skogen på Sörfligget sparas. Det är en av få kvarvarande marker i området dit man kan ta ekoturister som vill se skog och inte bara kalhyggen. Stiftelsen Råne älvdal, som satsat 35-40 miljoner på älvdalen, stöder Valvträskbornas sak och framhåller att det handlar om inlandsbyarnas möjlighet att överleva. Men för företrädarna för Assi Domän förändras inte saken. De tänker hugga ned skogen med produktionskravet som enda argument. Så agerar ett FSC-certifierat skogsbolag i Sverige som i återkommande helsidesannonser i miljötidskrifter framhåller miljöcertifieringens förpliktelser och hur mån man är om att leva upp till sina åtaganden. Bolaget leder överlägset i antalet brott mot FSC reglerna men försöker tiga ihjäl detta. Det har t.o.m. kommit signaler om att man försöker påverka medierna att inte skriva om överträdelserna. Valvträsk är bara toppen av ett isberg. Dartselborna är i samma situation som Valvträskborna. Hittills har byborna vädjat förgäves till Assi Domän och Sveaskog. Men det ska ju bli bättre, eftersom Sveaskog köpt Assi Domän. Det är vad vi hoppas. Men den 7 mars 2002 kunde man i Västerbottens Folkblad läsa ett citat från Bo Dockered, statliga Sveaskogs styrelseordförande: "Här i norr finns en hysteri i att allt fler marker ska avsättas till naturreservat, vilket betyder att inget får röras, inte avverkas, inte återplanteras. Vi är beredda att sälja upp till tio procent av företagets totalareal. Men vi har ingen ambition att avsätta ytterligare mark i reservat." Man har alltså ingen ambition att avsätta mer mark i reservat. Uttalandet av Bo Dockered tyder på att staten inte kommer att bli något föredöme på naturvårdens område, tvärtom. Dessa uttalanden stämmer heller inte alls med de motiveringar som näringsutskottet hade när vi sade ja till Sveaskogs uppköp av Assi Domän. Då var det möjligheten till god och rationell naturvård som var huvudsaken tillsammans med arronderingsfrågorna och utbytesmarken. Bytet av fokus och ändamål för affären gör mig bestört! Observera även att i en rapport från Naturvårdsverket

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 9 behandlas några energimarknadsfrågor. Jag ska i mitt anförande beröra några av de viktigaste. Ett problem med elmarknaden är att den består av dels en konkurrensutsatt del, dels en monopolistisk del. Det totala elpriset för en konsument betår av fyra delar, nämligen nätavgiften, priset på elenergi, elskatt och mervärdesskatt. Enligt Elkonkurrensutredningens slutbetänkande består hushållskundernas totala elpris efter 1996 grovt sett av en tredjedel vardera av nätavgift, elpris och skatter. Det är således endast en tredjedel av det totala priset för en konsument som är utsatt för konkurrens, medan den tredjedel som avser nätavgiften bestäms av en monopolist. En skärpt tillsyn av priser på monopolområden behövs och måste syfta till att skydda konsumenterna från att drabbas av oskäliga priser och till att uppmuntra till rationaliseringar, varvid det är rimligt att en skälig andel av rationaliseringsvinsterna kommer konsumenterna till godo genom lägre priser. Tillsynen måste göra att konkurrensen inom elhandeln upprätthålls och att snedvridning genom korssubventionering förhindras. Tillsynen av nättariffer har varit svag och dålig. Nätbolag har i vissa fall tagit ut oskäliga priser, vilket inte kunnat förhindras av den hittills slappa tillsynen. Regeringens förslag om en nätnyttomodell är ett steg på vägen, men vi menar att den engelska modellen i stället borde prövas. I Storbritannien tillämpas en benchmarkingmodell för att öka kraven på effektivisering av nätföretagen. Modellen går ut på att ett index som mäter befolkningstäthet, geografi m.m. och som kan förklara kostnadsbilden för distributionsområdet tas fram. Den används för att mäta effektiviteten hos företagen. De företag som enligt detta index är effektivare och har lägre konsumenttaxor än genomsnittet får ge ägarna en avkastning på insatt kapital. Bolag som har en högre konsumenttaxa än genomsnittet förvägras att ge ägarna en avkastning. När det sedan gäller tariffutjämning mellan stad och land måste utgångspunkten i första hand vara en strävan efter effektivisering, så att någorlunda lika avgifter vid lika förhållanden kan uppnås. För närvarande varierar avgifterna starkt mellan likvärdiga tätorter liksom mellan likvärdiga glesbygdsområden. När dessa skillnader har minskat kan åtgärderna inriktas på en utjämning mellan tätort, landsbygd och glesbygd. Jag tycker att det är bra att regeringen får i uppdrag att utreda frågan vidare vad det gäller åtskillnad mellan monopol och konkurrensutsatt verksamhet. Det är inte rimligt att elkonsumenter som råkar bo i områden där det finns eller planeras många vindkraftverk ska drabbas av högre nätkostnader än de skulle ha gjort om vindkraftverken inte hade funnits i berörda områden. Eftersom vindkraftverken i stor utsträckning byggs i glesbygdsområden blir det nätkunderna i dessa områden som får stå för en del av stödet till vindkraften. När det sedan gäller reglerna för leverantörsbyte har regeringen inte hanterat beställningen från riksdagen på ett tillfredsställande sätt. Regeringen borde i denna proposition ha lagt fram ett förslag till sanktionssystem. Ett väl fungerande system för leverantörsbyte är en förutsättning för att kunderna ska kunna vara aktiva på elmarknaden. Svårigheter att byta leverantör minskar kundernas rörlighet, och därmed minskar såväl konkurrensen som effektiviteten på elmarknaden. Vad det gäller leveranssäkerheten visade den förra vinterns och den innevarande vinterns snöoväder på stora brister i underhållet av näten. Monopolformen och den bristande tillsynen har medverkat till att det i vissa områden är en alltför låg standard på nätverksamheten. Vi anser att det frivilliga initiativ som elbranschen har tagit är mycket positivt, men vi konstaterar samtidigt att inte förrän samtliga nätföretag ställer sig bakom överenskommelsen om nätsäkring och åtagandet om ekonomisk ersättning kan elkunderna vänta sig säkrare leveranser. Regelverket kring ersättningarna måste innehålla enhetliga garantier och göras känt för alla konsumenter. Vi anser att det är mycket viktigt att myndigheterna noga bevakar effekterna av branschens åtaganden och att regeringen har en beredskap att snabbt presentera lagförslag om de frivilliga åtagandena visar sig vara otillräckliga. Konkurrensen på fjärrvärmemarknaden bör förbättras, och det behövs en ökad uppföljning av prissättningen på fjärrvärme. Åtgärder behöver vidtas omgående. Distributionen av hetvatten är ett naturligt monopol och konkurrensen från andra uppvärmningsformer är mycket begränsad. Detta medför en risk för monopolprissättning. Vi konstaterar att de genomsnittliga avgifterna på fjärrvärme har ökat under åren 1996-1998, trots att kostnadsutvecklingen talar för sänkta priser. Vi anser att de åtgärder som förordas i den nämnda motionerna och som rör införande av benchmarking-modell, tredjepartstillträde, åtgärder mot korssubventionering, förbättrad tillsyn m.m. snarast bör vidtas. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation 1.

Fru talman! Ärade ledamöter och gott folk! Trots att det finns en mängd reservationer i näringsutskottets betänkande nr 9 är egentligen samstämmigheten näst intill förödande i sak, åtminstone om man skalar bort en del kraftladdade uttryck. Jag återkommer till det. När det gäller energimarknadsfrågor innehåller propositionen inga revolutionerande förslag. Den viktigaste åtgärden som vi kan vidta på energimarknaden - och då tänker jag i första hand på elmarknaden - gäller att få en fungerande effekthandel värd namnet. Så är fortfarande inte fallet. Det spot-pris som noteras på Nordpol i Oslo innehåller inte vårt behov av effekt. När priset drastiskt stiger under mörka och kalla januari och februaridagar når inte spot-priset ut till oss konsumenter. Den viktigaste åtgärden är alltså att åstadkomma en effekthandel, och det behövs inga riksdagsbeslut för det. Det uppdraget finns redan utlagt. Det ska finnas en effekthandel värd namnet den 1 januari år 2003, är tanken. Sedan vill jag säga något om de förslag som behandlas i det här betänkandet och i den proposition som har lagts fram. Nättarifferna är, som Ola Sundell helt riktigt sade, ett monopol. Det går inte att göra något åt det. Det är ett s.k. naturligt monopol. I fortsättningen kommer, i enlighet med regeringens förslag, nätprestation att vara utgångspunkten när man bedömer huruvida taxan är något så när "vetig", som vi säger hemma i Småland. Tidigare har man utgått från kostnaden, och det har visat sig vara mindre bra, för att uttrycka det milt. Vi tror att nätbytesmodellen kan fungera. För den behövs det heller inget riksdagsbeslut. Det är en modell, en benchmarking, som Energimyndigheten kan tillämpa i fortsättningen. Tariffutjämningen mellan stad och landsbygd är angelägen, och här skyndas den på genom att det blir en skyldighet att åstadkomma en sådan utjämning om man har nätkoncessioner som geografiskt ligger intill varandra. Det är mycket bra att det går åt det hållet. Vad gäller åtskillnaden mellan nätverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet har utskottet enhälligt gått emot regeringens förslag. Vi i Vänsterpartiet tror att det är klokt att ta ett nytt varv och fundera på saken. Förslaget var ju att man skulle ha en särskild vd och styrelse för nätbolaget om man producerade el eller handlade med el. Nu skickas detta uppdrag tillbaka till regeringen. Det kan med fördel samordnas med den pågående utredningen om fjärrvärme, för att även där åstadkomma mer insyn - transparens, som man säger i de finare kretsarna inom energibranschen - och en möjlighet till konsumenttryck och hänsyn till konsumentintressen. Man kan för resten lägga till att de kommunala fjärrvärmebolagen fortfarande, till skillnad från elbolagen, begränsas av den s.k. lokaliseringsprincipen. Vi i Vänsterpartiet skulle med tillfredsställelse hälsa att det kravet försvann. De kommunala fjärrvärmebolagen skulle alltså - precis som Sydkraft, Vattenfall och andra bolag som producerar mycket fjärrvärme numera - kunna bygga även utanför den egna kommunens gränser. Slutligen vill jag ta upp frågan om leverantörsbyte. Där har en majoritet, som inte är den vanliga, formulerat ett uttalande som blir utskottsmajoritetens förslag. Man tar i uttalandet i rejält med kraftfulla uttryck och säger att regeringen skyndar för långsamt. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har en gemensam reservation. Gott folk! Ni får ursäkta, men oavsett om man skulle rösta för utskottsmajoritetens förslag eller för reservanternas förslag blir resultatet detsamma. Det finns ett uppdrag, det pågår ett arbete och det kommer att införas sanktionsavgifter eller någon form av sanktioner gentemot de nätbolag som inte ser till att leverantörsbytena sker tillräckligt snabbt. Återigen vill jag framhålla att detta må vara ett icke oväsentligt inslag i en bättre fungerande elmarknad, men den verkligt viktiga åtgärden är att få till stånd en effekthandel värd namnet. Leveranssäkerheten tas också upp i betänkandet. Det är självklart viktigt att den stärks. Vi tror att de åtgärder som redovisas i regeringens proposition är ett steg i rätt riktning. Avslutningsvis: Jag inte ska orda något om strålningsriskerna. Willy Söderdahl, som också representerar Vänsterpartiet och som är författare till den motion som ligger bakom reservation 9, kommer att lägga ut texten om det. Men jag vill ändå passa på tillfället att yrka bifall till reservation 9. Jag avstår från att yrka bifall till reservation 6, för den innebär ingen skillnad för beslutet. Det kommer förslag om sanktionssystem från regeringen alldeles oavsett vilket förslag riksdagen bifaller. Då verkar det meningslöst att yrka bifall eller avslag på det ena eller det andra.
Fru talman! På en öppen och avreglerad elmarknad måste det vara enkelt och smidigt för mig som konsument och elkund när jag vill byta elleverantör. Men ännu upplever många att det är problematiskt och att det tar lång tid när man vill byta leverantör för att sänka elkostnaden eller att få bättre service. För ett år sedan uppmanade ett enhälligt utskott regeringen att skyndsamt komma med förslag till ett effektivt sanktionssystem mot de nätbolag som inte klarar de mål som är uppställda. Men det har inte kommit något förslag. Utskottet anser att ett förslag vid det här laget borde ha presenterats, och vi kommer med ett tillkännagivande om att regeringen utan ytterligare tidsspillan ska komma med ett förslag. Regeringen och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här i kammaren framstår ju faktiskt som konsumentfientliga, medan vi kristdemokrater anser att konsumenternas ställning på elmarknaden snarast måste stärkas. Fru talman! Den här propositionen innehåller flera förslag till åtgärder för att skapa bättre regler och tillsyn på energimarknaden. Jag ska nöja mig med att kommentera bara ett par av de förslag som Kristdemokraterna avvisar eller tycker är bristfälliga. Regeringen föreslår att de gamla avtal som finns om gratis timmätning av elförbrukning hos småkunder och om mätning av små elproducenters produktion ska upplösas den 31 december 2004. Det anser vi vara ett övergrepp från statens sida. Det handlar om civilrättsligt bindande avtal mellan två parter, och vi menar att en upplösning av de avtalen är en fråga för parterna. Vi anser att det också är ett olyckligt förslag med tanke på att utvecklingen ju går mot fler avläsningar per år. Då ska väl inte vi försvåra eller fördyra detta för dem som har tagit kostnaden för att installera timmätare? Med timmätning kan ju kunden svara på prisökningar genom minskad förbrukning. Det finns t.o.m. modern teknik för fjärravläst timmätning. Den nyttjas av t.ex. Sollentuna Energi utan att man debiterar någon särskild avgift för detta. Därför avvisar vi regeringens förslag. Som vi hörde här tidigare är ungefär en tredjedel av det pris som elkunden betalar en nätavgift. Den nätavgiften bestäms av ett företag som har monopolställning. Vi vet också att nätavgifterna har ökat sedan elmarknaden avreglerades. Vi menar att det är viktigt att vi får en skärpt tillsyn av nätavgifterna, så att konsumenterna inte drabbas av oskäliga avgifter. Det finns effektiviseringsvinster att göra i nätledet så att nätavgifterna skulle kunna sänkas. Men frågan är hur man ska gå till väga. Regeringen föreslår införande av en s.k. nätnyttomodell som vi kristdemokrater i alla fall hittills tycker verkar bli mycket komplicerad. Framför allt ser vi en svaghet i att det kommer att leda till mycket långdragna processer och prövningar i domstol. Det är någonting som kommer att drabba konsumenterna som i vissa fall under mycket lång tid kan tvingas betala det som visar sig vara en alltför hög nätavgift. Även på denna punkt menar vi att konsumenternas ställning måste stärkas. Och vi anser att regeringens förslag är otillräckligt. Vi anser att regeringen bör ta till sig den modell för benchmarking-konkurrens som man har i bl.a. Storbritannien. Fru talman! När det gäller förslaget om tariffutjämning mellan glesbygd och tätort anser vi att regeringen har utgått från en felaktig bild av hur nättarifferna faktiskt ser ut i landet. Tarifferna är inte generellt högre i glesbygd än i tätort. De är inte heller högre i norra Sverige jämfört med södra Sverige. Det finns inget tydligt samband mellan ledningslängd per abonnent och nättariffens storlek. Därför anser vi att man först borde inrikta sig på att minska skillnaderna mellan jämförbara områden i tätort respektive glesbygd innan man riktar in sig på att utjämna mellan tätort, landsbygd och glesbygd. Således borde man först sträva efter någorlunda lika avgifter vid lika förhållanden. Därför avstyrker vi propositionen i denna del. Kristdemokraterna anser också att det är mycket angeläget att konkurrensen på fjärrvärmemarknaden förbättras. Därför bör myndigheten åläggas tillsynsskyldighet över prissättningen på liknande sätt som över elnätstarifferna. Jag ska vara kortfattad, och jag vill avsluta med att säga att Kristdemokraterna naturligtvis står bakom alla de reservationer där vi finns med, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 2.
Fru talman! Inger Strömbom beskyllde oss och Socialdemokraterna för att vara konsumentfientliga. Jag förstår faktiskt inte riktigt skillnaden. Det gällde införandet av ett sanktionssystem. Ni skriver att vi ska tillkännage att regeringen utan ytterligare tidsspillan ska lämna förslag. Vi har i vår gemensamma reservation skrivit att regeringen bör återkomma till riksdagen under nästa riksmöte så att ändrade bestämmelser kan träda i kraft så snart som möjligt. Vad är skillnaden mellan ett tillkännagivande enligt er skrivning och den skrivning som vi och Socialdemokraterna står för? Jag kan inte se att det är annat än en strid om ord och naturligtvis lite grann partiprestige. Jag förstår inte heller resonemangen kring nätnyttomodellen och vad det skulle vara för fel på den. Vad jag begriper är det svenska för just benchmarking. Man inför alltså en modell där man kan jämföra och ställa krav på nätbolagens monopoliserade verksamhet och i sista änden tvinga dem till att sänka priserna om så är nödvändigt. Då utgår man alltså från prestation och inte kostnad. Jag kan därför inte se att det finns någon konsumentfientlighet från vår sida. Tvärtom arbetar vi träget och envist vidare för att utveckla energimarknaden till bästa möjliga nytta både för konsument och för leveranssäkerhet.
Fru talman! Nätnyttomodellen har inte presenterats för oss i detalj. Men bedömningen från vår sida av det vi hittills har kunnat se är att det verkar väldigt krångligt. Och det konsumentovänliga i detta upplägg är ju att om det uppstår tvister när det gäller bedömningen av nätnyttan och priserna satta därefter ska det prövas i domstol. Och vi vet att domstolsprocesser och överklaganden har en tendens att ta flera år. Under tiden måste kunden betala det som kanske är en alldeles för hög avgift. Beträffande sanktionssystemet så vill vi förbättra möjligheterna för elkunderna att byta leverantör. För ett år sedan var också Vänsterpartiet med på att ge ett uppdrag till regeringen att komma med förslag. Det har alltså gått ett år. Inget förslag har kommit. Nu arbetar en utredning. Och vi vet också vad Socialdemokraterna och Vänstern nu vill ge regeringen i uppdrag, nämligen att återkomma nästa riksmöte. Tiden går, år efter år går, och det är fortfarande svårt för många konsumenter att byta leverantör. Vi vill skynda på processen. Vi tänker faktiskt på konsumenterna.
Fru talman! Jag tror att vi har en gemensam strävan utifrån konsumentintresset. Men det är inte helt enkelt att införa sanktionsåtgärder eller straffavgifter. Det måste finnas en rättstrygghet. Inger Strömbom uttrycker tvekan inför domstolarnas möjligheter att hantera nätnyttomodellen. I ett sanktionsförfarande måste det från båda sidor, både från nätbolaget och från konsumenten, finnas möjligheter att överklaga. Det måste finnas en rimlighet i straffavgifterna, osv. Den här elmarknadsreformen är så pass ny att man måste låta den trampa ur barnskorna innan man hastar i väg för långt. Men jag tycker att vi kan vara överens om vår gemensamma målsättning, nämligen konsumentnyttan, effektivitet och leveranssäkerhet. Inger Strömbom talar om att nätnyttomodellens innehåll skulle vara okänt. Men vad innehåller ert förslag om benchmarking punkt för punkt? Det skulle vara intressant att få veta. Det är lika okänt för mig som nätnyttomodellen sägs vara. Jag ville påpeka att det mer var en strid om ord. Då föredrar jag det svenska språkets nätnyttomodell framför det utländska benchmarking.
Fru talman! När det gäller det sanktionssystem som vi längtar efter, höll jag på att säga, men som Lennart Värmby vill senarelägga, kan vi väl båda två konstatera att regeringen när den fick uppdraget skyndade den inte särskilt snabbt med att tillsätta utredningen. Det tror jag inte att vi behöver tvista om. Hittills har vi uppfattat nätnyttomodellen som krånglig och konsumentovänlig. Jag kan hålla med om att vi inte i detalj har utvecklat det som vi föreslår i våra skrivningar om Storbritanniens förslag. Vi anser att regeringen bör studera det och ta det till sig och så att säga ha det med sig så att vi får en så bra modell som möjligt.

Fru talman! Jag ska för tids vinnande kortfattat beröra två punkter. Den första gäller svårigheterna för oss vanliga konsumenter i samband med leverantörsbyten. Senfärdigheten måste påpekas. Ett år har gått, och resultatet har helt uteblivit i fråga om lite skarpare förslag om att ta itu med detta. Man upphör aldrig att förvånas över de rapporter som man får från verkligheten. Jag ska ta upp två exempel utan att ange vare sig företag eller ort. En person fick beskedet: Om du ska byta elleverantör kommer vi att göra en total uppgradering från 16 till 20 ampere. Detta är helt makalöst. Ett annat bolag svarade efter sex månaders väntan på varför man inte hade verkställt en persons begäran om leverantörsbyte: Vi prioriterar inte leverantörsbyten. Det här är exempel som absolut inte borde få förekomma i dagens läge. De överklaganden som har gått vidare och nu processas tar väldigt lång tid i domstolarna. Domstolarna hastar inte med de här ärendena. Det är i och för sig inte myndighetens fel. Det var den första punkten. Den andra punkten som jag vill beröra handlar om strålningsriskerna och den reservation som vi deltar i tillsammans med Folkpartiet och Vänstern. Detta är också utomordentligt viktigt. Det handlar om att ta människors oro på allvar. Även här borde det gå att finna lösningar utifrån den försiktighetsprincip som är beskriven och som säkert många kan innehållet i. Jag vill bara notera att myndighetens kvarnar mal långsamt även här. Utredningar minskar inte folks oro. Det gäller dem som är elöverkänsliga och dem som bor i närområden. Vi måste finna metoder och tekniska lösningar för att eliminera de risker som uppenbarligen finns. Vi måste också bli bättre på att ta hänsyn när det gäller samhällsplaneringen. Då tänker jag närmast på områden för bostadsbebyggelse i närheten av kraftledningar. Fru talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservation nr 9.

Göran Persson, statsrådet Ingela Thalén, näringsminister Björn Rosengren, finansminister Bosse Ringholm och justitieminister Thomas Bodström. Jag ber ministrarna komma fram och ta plats. Statsministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
Kammaren återupptar sina ajournerade överläggningar. Nu följer frågestund. Följande statsråd kommer att delta: Kulturminister Kulturministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Jag vill erinra om att för såväl dem som frågar som för dem som svarar gäller en tidsbegränsning om en, säger en, minut.
Frågor till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Frågorna och svaren ska hålla sig inom en minut.
Tack, herr talman! Valrörelsen har börjat, säger medierna i dag. Därför vill jag ställa en fråga till demokratiminister Britta Lejon. Hur ser de ungas kunskap om det politiska arbetet ut i dag? Jag var på en träff i går som scouterna hade med ungdomsorganisationer. Det var alltså inga politiska organisationer. De sade att de visste väldigt litet eftersom skolan brister i sin undervisning. Där kan ju vi politiker hjälpa till. Nu pågår Ungt val som bäst. Det är ett bra sätt att nå 18-åringarna, men det har visat sig vara svårt att komma in i skolorna. Där säger man att ministrar prioriteras. TV-kändisar verkar också ha en gräddfil. Det skrevs mycket bra i demokratiutredningen om detta: Bilden av demokratin bör vara att den inbegriper många former av politisk aktivitet, både traditionella och icke traditionella och att man blir mer engagerad om man får ta del av det. När det nu har visat sig att det är problem att komma in i skolorna blir min fråga till demokratiministern: Har ministern någon fundering kring hur det skulle kunna bli ett öppnare klimat i skolorna så att vi vanliga politiker - både lokala och riksdagspolitiker - kan få ett öppnare mottagande?
Herr talman! Tack så mycket för frågan. Det är en oerhört viktig frågeställning i alla tider, men kanske särskilt när vi står inför ett val där vi har väldigt många förstagångsväljare. Jag vet att det existerar problem med att vissa skolor inte låter politiska ungdomsförbund eller andra ideella organisationer få komma in i skolorna. Just därför har vi skrivit om de här problemen i demokratipropositionen och sagt att det här inte under några villkor är en acceptabel situation. Skolan kan inte ha stängda dörrar gentemot omvärlden. Skolan måste tvärtom visa på den mångfald av idéer och engagemang som finns i det omgivande lokalsamhället om de unga människor som snart ska lämna skolan ska kunna ha de bästa förutsättningarna att vara aktiva medborgare. Förutom att i demokratipropositionen klargöra att skolan faktiskt har ett ansvar har vi också från regeringens sida i år tilldelat de politiska ungdomsorganisationerna extra pengar. De har fått två miljoner för att kunna bedriva ett aktivt arbete inför valrörelsen.
Herr talman! Tack för svaret. Jag upplever det precis så som demokratiministern säger. Vissa skolor tar emot och det är inga problem. Men många har alltså en massa förklaringar till varför man inte gör det. Under Ungt val är det ju angeläget att kunna nå ut till 18-åringarna som vi inte kan nå före valet i höst. De flesta har då inte kommit i gång med sina högskolestudier, så att vi kan nå dem så lätt som nu. Det känns lite konstigt när vi får nej, och man säger att vi kan få komma efter Ungt val. Men det är ju nu det är på tapeten. Det känns också lite konstigt när vi märker att stora ungdomsförbund har lätt att komma in i skolorna. Beror det på att Aftonbladet och ett stort fackförbund har mutat in sig i rättigheter på detta? Det hjälper inte med extrapengarna. Vi andra partier kan inte köpa in oss i skolorna. Det är bra med pengar för verksamheten, men det hjälper oss alltså inte att komma in. Det är det som är det stora problemet. Vi måste få möjlighet att komma in i skolan. Jag vill få fler tips om det.
Herr talman! Jag är helt överens med Birgitta Sellén i själva sakfrågan, men jag tror att det är omöjligt för oss att påverka varje enstaka skola med den diskussion vi för här i kammaren i dag. Genom ett antal olika åtgärder, genom att vara tydliga om skolans ansvar och genom att vara en del av det öppna samhället ska vi ändra på de attityder som finns hos en del kommuner och hos en del skolledare i dag. Jag är övertygad om att Ungt val kommer att bidra till det. Jag är övertygad om att de politiska ungdomsförbundens och de politiska partiernas åtgärder kommer att vara en del i detta. Jag tror att problemet har sin grund i att en del inom skolans värld ser som sin uppgift att vara objektiva och försöka visa på en mångfald idéer, och för att inte bli anklagade för att vara partiska och låta bara ett parti vara på plats i skolan vågar man inte låta någon finnas där. Det bottnar i en rädsla som det inte finns fog för. Vi ska fortsätta vårt arbete. Jag är övertygad om att Birgitta Sellén kommer att bidra till att se till att skolorna ger våra unga de bästa möjligheter att vara aktiva och kunniga medborgare.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att Inger René har fel på denna punkt. Både statsministern och vice statsministern deltar i dessa frågestunder i riksdagen.

Herr talman! Inger René har tydligen tolkat denna överenskommelse som att statsministern eller vice statsministern ska vara närvarande vid varje frågestund. Nu visar det sig att de är här ungefär var fjärde frågestund. När det gäller representationen från riksdagens ledamöter i samband med frågestunderna är närvaron betydligt sämre. Just nu tror jag att det är 29 riksdagsledamöter i kammaren. Av regeringen är ändå Jag tror att Inger René gör alldeles fel om hon försöker framställa det som att statsministern och vice statsministern inte skulle anstränga sig. De lever med råge upp till den överenskommelse som finns kring frågestunderna. De är här mycket ofta. Det stipulerade antalet statsråd är alltid på plats. Däremot kan man ibland bli litet ledsen när man tittar ut över den tomma kammaren.
Herr talman! Jag har en fråga till miljöministern. Barn drabbas alltmer av allergier. Sedan 70-talet har antalet allergibarn fördubblats vart tionde år. En orsak till detta är inomhusmiljön, där ventilationen spelar en stor roll. De flesta barn bor i småhus, och enligt en undersökning från början av 90-talet uppfylls ventilationskraven inte i 4 av 5 småhus. Några nya undersökningar har inte gjorts sedan dess, så kunskaperna är i dag ganska bristfälliga.
Herr talman! Vad gäller allergier och småhusens inomhusmiljö vill jag hänvisa till att regeringen strax kommer att lägga en proposition på riksdagens bord där frågor om ventilation tas upp. De inomhusmiljöfrågor som står i centrum i denna proposition är radon och ventilation. Vi kommer där bl.a. att sätta upp ett delmål för ventilationen. Jag vill också påpeka att det finns lagstiftning om att, som Owe Hellberg refererade till, ventilation ska genomföras. Ett stort problem i detta sammanhang är att tillsyn av detta inte utövas i den omfattning som bör ske. Detta är något som vi ser allvarligt på och kommer att följa, men det är inte alldeles enkelt att åtgärda det i en handvändning.
Herr talman! Jag känner ganska bra till innehållet i propositionen. Problemet är att den obligatoriska ventilationskontrollen för småhus togs bort 1999. Detta gjordes av regeringen tillsammans med de borgerliga partierna. Vi beklagade detta och röstade emot det. Jag undrar med anledning av det nya målet för ventilationen när vi kommer att få tillbaka den här kontrollen av småhus, där ju de allra flesta av barnen bor. Det här är en viktig fråga.
Herr talman! Jag får beklaga att jag inte kan svara direkt på den frågan. Jag var inte med om och känner inte heller till det beslut om avskaffande som det här hänvisas till. Jag ska gå tillbaka till det och se närmare på detta. Vi ser åtgärderna för ventilation som någonting som måste pågå långsiktigt. Jag skulle önska att det gick fortare, och jag inser att det här är ett väldigt stort problem. Vad vi nu försöker göra för barnens skull är att sätta in extra åtgärder i lokaler där barn vistas ofta. Det känner säkert också Owe Hellberg till om han har läst inomhusmiljöpropositionen.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Britta Lejon. I Västra Götaland genomförs nästa vecka demokratirådslag under temat "Var rädd om demokratin". Dagarna är uppdelade på ämnena Demokrati förutsätter dock jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka och delta i samhällsutvecklingen. I propositionen Demokrati för det nya seklet finns inte jämställdheten med utom i form av tre enstaka citat från utredningar. Det finns inga skrivningar om jämställdhetsaspekter i regeringens bedömningar. Jag vill fråga statsrådet Britta Lejon om hon ser jämställdheten som en demokratifråga och vad som är orsakerna till att frågan inte berörs i regeringens bedömningar.
Herr talman! Självklart är jämställdhetsfrågor intimt förknippade med demokratifrågor. Demokrati förutsätter att alla människor betraktas som lika värda, och det är också det som jämställdhetsarbetet syftar till att uppnå. Vi vet att så ännu inte har skett, inte ens i Sverige. Jo, jag tror nog att man kan säga att jämställdhetsperspektivet finns med också i demokratipropositionen, men helt klart finns det mycket som inte specificeras i den propositionen. Vi kan inte ta upp alla aspekter av demokratifrågor i propositionen.

Herr talman! Jag kan citera helt kort ur propositionen: ". andelen förtroendevalda kvinnor har ökat avsevärt. När det gäller förtroendeuppdrag högre upp i den kommunala makthierarkin blir deras underrepresentation emellertid allt tydligare." Det läggs dock inte fram några förslag till åtgärder. Det anförs vidare: "Demokratiutredningen pekar bl.a. på att jämställdheten mellan könen har ökat under de senaste trettio åren, även om det finns områden där män fortfarande i högsta grad dominerar." Det står dock ingenting om åtgärder. Ordet jämställdhet nämns också i samband med en massa andra uppräknade insatser för att utveckla och stärka demokratin. Så sent som den 1 mars i år fick de studerande en likabehandlingslag. Vi är alltså sent ute i studentvärlden, som ju har en stor betydelse för demokratins vidareutveckling. Det är klart att vi kan hänvisa bl.a. till EG-rätten, men det här dokumentet borde komma in i detta sammanhang. Jag vill därför fråga Britta Lejon om det är fråga om en miss eller om det kommer att lämnas någon ytterligare förklaring till hur jämställdheten ska utvecklas i och med arbetet för demokrati för det nya seklet.
Herr talman! Jag vill tacka för att Ulla-Britt Hagström fäster så stor betydelse vid demokratipropositionen. Det gläder mig oerhört. Men jag tror att man också måste ha med i bilden att vi har en minister med särskilt ansvar för jämställdhetsfrågor och att vi också har haft en särskild kvinnomaktsutredning. Detta är ett särskilt politikområde, som naturligtvis går hand i hand med demokratifrågorna. Jag tror att detta är förklaringen till det som Ulla Britt Hagström efterlyser. Åtgärder från regeringens sida saknas inte, men de återfinns i andra delar av regeringens politik. Helt klart går dock jämställdhetsfrågor hand i hand med demokratifrågorna.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till miljöminister Lena Sommestad angående kärnkraftsavvecklingen. Vi fick i morse höra om tidsplanen för hur avvecklingen ska gå till och hur lång tid denna ska ta. Det är naturligtvis väldigt positivt för miljön och säkerheten att vi har ett folkomröstningsbeslut i frågan, men jag tycker att det är lika viktigt att det kommer en tidsplan även för ersättningsenergin när kärnkraften försvinner. Kärnkraften tillgodoser i dag ungefär hälften av elenergibehovet i Sverige. Redan nästa sommar ska såvitt jag förstått Barsebäck Det vore väldigt allvarligt om vi nu skulle ta till energikällor som skadar miljön, t.ex. fossila bränslen. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att bevara de sista orörda älvarna outbyggda. Vi bör inte heller höja elpriset. Min fråga är om regeringen planerar en tidsplan för ersättningsenergi som ska löpa jämsides med kärnkraftsavvecklingen.
Herr talman! Jag vill understryka att regeringens politik i den här frågan kommer att presenteras i den energipolitiska propositionen, vilken som läget ser ut i dag kommer att läggas fram nästa vecka för riksdagens beslut. Pressnyheter om den propositionen har därför än så länge inte någon förankring i fattade och bekräftade beslut. Sådant är sakläget i denna fråga. Jag kan i övrigt ge det beskedet att det i den energipolitiska propositionen kommer att göras en uppläggning för politiken för förnybara energikällor framöver.
Herr talman! Det är glädjande att höra att det kommer en sådan tidsplan, men jag vill betona att den måste komma väldigt snabbt. Annars kommer vi plötsligt att stå inför jättestora behov som måste fyllas. Det är risk för att vi då tar till fossila bränslen som olja liksom även kolkraft och kärnkraft från andra länder. Naturgas är visserligen ett lite bättre alternativ, men den är ändå i princip ett fossilt bränsle. Något som vore än värre är ju om de orörda älvarna skulle byggas ut. Vi har ju här några av Europas sista naturområden, och en utbyggd älv kan aldrig återställas. Jag tror att det är viktigt för svenska intressen, t.ex. för våra naturtillgångar och vår identitet, men även för turismen och för vetenskapliga syften är det väldigt viktigt. Sedan vill jag också betona frågan om elpriset. Det kan ju låta som en bra lösning att höja elpriset och därmed minska efterfrågan, men jag tror att kraftigt höjda elpriser riskerar att drabba vår industri, kanske t.o.m. slå ut en del av vår industri. Jag tror även att det riskerar att bli en klassfråga där de som har mycket goda inkomster har råd med el och andra inte. Jag tackar för det här, men vill betona att det bör gå snabbt.
Herr talman! Jag vill klarlägga mitt svar. Jag har inte svarat att det kommer någon tidsplan i energipolitiska propositionen. Jag föregriper nu över huvud taget inte vad som står i den. Däremot tror jag att vi är helt eniga om betydelsen av att utveckla de förnybara energikällorna. Det är strategin för hur detta ska ske som vi har i den energipolitiska propositionen, och den ligger också i många av de övriga beslut som vi nu arbetar med, inte minst från Miljödepartementets sida. Jag tror alltså att vi i sak är eniga, och i övrigt får jag be att vi väntar tills propositionen ligger på riksdagens bord.
Herr talman! Ungdomars engagemang i politiken engagerar oss uppenbarligen, och det är ju bra. Nu när vi fastställer våra listor har vi ju glädjen att se ett antal ungdomar på listor till både kommuner och landsting. Förhoppningsvis innebär det att de också får olika uppdrag, och så långt är det bra. Nyligen har vi fått rapporter om att ganska många ungdomar som kom in 1998 har lämnat sina uppdrag - jag tror att det var 41 %. Det är också så att många ungdomar läser vidare efter gymnasieskolan på högskolor och universitet, och då inträder problemen. Hyr man rum eller lägenhet på studieorten måste man också mantalsskriva sig där. Därmed tvingas man lämna sina uppdrag i hemkommunen eller i hemlandstinget.
Herr talman! Den här frågeställningen har vi uppmärksammat. Avhoppen är inte markant större under den här mandatperioden än de har varit tidigare. Det finns en mytbildning om avhopp från politiska uppdrag som inte riktigt stämmer med verkligheten. Men precis som Lennart Kollmats säger är det viktigt att vi ger goda förutsättningar för människor att ha förtroendeuppdrag i det här landet, och det finns en hel del att förbättra här. Just den här frågan, som Lennart Kollmats lyfter upp, har varit föremål för en utredning, Kommunaldemokratiutredningen, som vi har tagit hand om i demokratipropositionen. Jag gav utredningen i uppdrag att se särskilt på just hur vi ska kunna underlätta för unga människor att vara med i politiken. Utredningen lämnade ett förslag som regeringen har tagit som sitt och lämnat på riksdagens bord i demokratipropositionen, där vi försöker lägga fram en lösning på just det här som Lennart efterfrågar.
Herr talman! Så långt jag har sett har inte den lösningen trätt i kraft nu. Jag bor i Kungsbacka, nära en universitetsort, och ungdomarna där flyttar till Göteborg. Då måste de lämna de politiska uppdrag de har fått i Kungsbacka. Det är också svårt att komma in. Tvingas man lämna sin nämnd eller sin fullmäktigeplats tappar man kanske entusiasmen för politiken. När ungdomarna kommer till Göteborg är det mycket svårare att komma in i partier och liknande. Det är därför vi vill hitta den här lösningen. Går det att få dispens från folkbokföringstvånget, eller kan kommunen ge dispens och säga att om man är under 30 år får man sitta kvar i t.ex. en nämnd under den här mandatperioden trots att man är skriven på en annan ort?
Herr talman! Ja, det var precis dit jag skulle komma. Det är precis det förslaget som vi lägger fram i demokratipropositionen: Kommunfullmäktige ska kunna ge de enskilda fullmäktigeledamöterna dispens. Även om man börjar studera på en annan ort ska man kunna vara kvar som fullmäktigeledamot i den kommun där man är förtroendevald - under förutsättningen att man har praktiska förutsättningar att fullgöra sitt förtroendeuppdrag. Det får alltså inte vara så att man studerar i den andra änden av Sveriges avlånga land och därför inte kan fullgöra sitt förtroendeuppdrag. Vi har ett åtagande gentemot dem som har valt oss, och det måste vi kunna leva upp till. Med den begränsningen lämnar vi alltså precis det förslag som Lennart efterfrågar i demokratipropositionen.
Herr talman! Jag har en fråga till kulturminister Kör söderut på E4:an från Sundsvall så kommer du till Kvissleby. Det är ett stycke kulturhistoria. Det är en helig plats från minst 1000-talet. Det är en obruten historia som finns där att finna. På länsmuseet i Härnösand jämför man den här platsen med Birka och med Uppsala högar, och i boken Heliga marker: forna dagars platser för offer, rit och bön med förord av Stefan Edman, står det så här: Heligheten är någonting irrationellt och ambivalent. För den enskilda människan talar den om att vi är delar av en större helhet. För religionen är den en förutsättning, en del av den innersta kärnan. Nu vill bl.a. landshövdingen i Västernorrland dra en ny sträckning av E4:an genom det här området. Ärendet ligger hos regeringen för avgörande. Avser kulturministern försvara det här nationella kulturintresset?
Herr talman! Vi har en sådan sinnrik ordning i Regeringskansliet att vi är tvungna att göra någonting som kallas gemensam beredning av alla frågor.

Det pågår en beredning om just detta område, Kvissleby, som Ewa Larsson beskriver så målande, och precis som hon säger: Ärendet ligger nu hos regeringen, och vi bereder det.
Herr talman! Det finns ju alltid alternativ, eller hur? Det finns alternativ till den här vägsträckningen också: fyra alternativ finns, men bara två är prövade. Det märkliga är att de två innebär antingen att åka över en vattentäkt eller att åka över ett nationellt kulturellt riksintresse. Men det finns två alternativ till. Jag hoppas att regeringen tittar på dem. Regeringen har att väga allmänintressen mot varandra. Miljöbalken ska skydda kultur och miljövärden av riksintresse, men som sagt: Regeringen har slutordet. Jag tycker att det är bra att både miljöministern och kulturministern har möjlighet att samtala mer om den här frågan. Jag vet också att det kommer att bli en interpellationsdebatt med miljöministern nästa vecka. Jag vill ändå passa på att vädja till kulturministern att använda alla sina kvaliteter till att själv också målande beskriva och försvara kulturella nationella intressen. Annars är ju miljöbalken inte värd namnet.
Herr talman! Jag kan försäkra att jag som kulturminister, precis som miljöministern, kommer att på likvärdiga villkor som alla andra ministrar vara med i beredningen av denna fråga. Vi har ju dessutom väldigt gott stöd av de myndigheter som ger oss underlag för ställningstaganden, i det här fallet t.ex. Riksantikvarieämbetet. Det är av stor betydelse. Det har varit avgörande för ett antal kloka beslut vi har kunnat fatta i kulturmiljöärenden av det här slaget.
Herr talman! Jag har en fråga till justitieminister I dag är det möjligt att döma en man som misshandlat sin fru, sambo eller flickvän till villkorlig dom och samhällstjänst. Denna lagändring kom 1999, och det slogs också fast i Högsta domstolen i början av år 2000. Jag anser att lagen ska ändras så att det inte längre någon gång finns någon tvekan om att den som misshandlar en kvinna ska dömas till fängelse. Vad tänker justitieministern göra åt nuvarande möjlighet att inte döma kvinnomisshandlare till fängelse?
Herr talman! Jag vet inte om Jeppe Johnsson känner till det, men jag vill i varje fall göra en korrigering. Det var en kombination man införde den 1 januari 1999. Möjligheten till påföljd med exempelvis villkorlig dom har naturligtvis funnits tidigare. Man ville ge ännu större kombinationsmöjligheter. Det var grunden för lagändringen. Låt mig också göra alldeles klart att misshandel är ett s.k. artbrott. Det innebär att fängelse är normalpåföljden för misshandel. Vi ska fortsätta att använda oss av den hårda praxis som gäller i domstolarna. Men vi ska inte undanröja de möjligheter som finns för domstolen att döma annorlunda i undantagsfall.
Herr talman! Jag ser att vi har olika uppfattning. Jag anser att vi ska undanröja möjligheten att döma till annat än fängelse när man misshandlar kvinnor. När det gäller brottet grov kvinnofridskränkning som infördes för några år sedan har BRÅ gjort en uppföljning. Jag vet att det har gått lite tid sedan uppföljningen, men det har inte kommit någon ny. Jag citerar från BRÅ:s rapport: "Avsikten med den nya bestämmelsen var att bedöma mindre grova men upprepade brott mot samma kvinna som ett allvarligt brott. Resultaten från denna undersökning visar att detta syfte inte har uppnåtts eftersom de män som dömts har begått förhållandevis grova brott". Herr talman! Justitieministern var i Blekinge i tisdags. Jag noterar rubriken i en av våra tidningar: Kvinnofriden måste värnas via tuffare tag. Det står med stora bokstäver. Så säger justitieministern om kvinnovåld och barns utsatthet. I dag är straffet för grov kvinnofridskränkning mellan sex månader och högst sex år. Den genomsnittliga fängelsetiden har hitintills varit 14 månader, dvs. efter tvåtredjedelsfrigivning 9 månader. Vad tänker justitieministern göra åt detta?
Herr talman! Om man tror att det är påföljderna som är orsaken till kvinnomisshandel bör man verkligen studera problemet närmare. Ta kontakt med alla de kvinnoorganisationer och brottsofferjourer som arbetar med de kvinnor som råkar illa ut. De har en helt annan uppfattning. Vi har påföljder vad gäller kvinnofridskränkning. Men jag vill också påminna om att i grövre fall döms man till grov misshandel. Där är maxpåföljden tio års fängelse, vilket är den strängaste påföljden förutom livstid. Tro inte, Jeppe Johnsson, att det är påföljderna som är orsaken. Det är helt andra åtgärder som behövs. Det är de åtgärderna som vi inom regeringen arbetar för och som vi kommer att lägga fram förslag till i höst.
Herr talman! Jag har en fråga till Leif Pagrotsky. USA:s nyligen inrättade ståltullar är ett ensidigt handelshinder, vilket kommer att försvåra bl.a. för svensk stålindustri.
Herr talman! Amerika har en regering som mer än alla andra talar om marknadens överlägsenhet framför alla andra sätt att organisera livet. Nu har vi sett ett exempel på vad det innebär i praktiken. När den möter inrikespolitiska svårigheter dukar den under och ger efter för snäva intresseopinioner i stället för att ta fighten för sina principer. Nu har vi ett läge där bl.a. svensk stålexport drabbas av i praktiken utestängning på viktiga varuområden. Det drabbar sysselsättningen på en del orter i Sverige. Vi jobbar hårt tillsammans med våra kolleger i EU för att minska skadeverkningarna av detta. EU:s handelsministrar kommer att träffas på måndag och tisdag för att diskutera detta i Spanien. Våra tjänstemän träffades i går, och de träffas också i morgon. Det pågår nu ett intensivt arbete. Vi kommer också att jobba från svensk sida för att utverka undantag för ett antal produkter från den amerikanska administrationens sida. Men huvudspåret är ändå att beslutet ligger fast. De har bestämt hur de vill ha det. Vi måste nu inrikta oss på att begränsa skadeverkningarna. Att undanröja dem klarar vi inte.
Herr talman! I mina öron låter detta väldigt mycket som att vi är i början av eller inne i ett regelrätt handelskrig. Det är naturligtvis mycket olyckligt. Min följdfråga är: Föranleder detta några ändringar i WTO:s regler, eller finns behov av ett annat konfliktlösningssystem mellan länderna på världsmarknaden?
Herr talman! Enligt min uppfattning innebär det som USA nu gör ett missbruk av möjligheter som finns i WTO att tillgripa s.k. antidumpningstullar. Det beror på att reglerna i WTO är ganska otydliga. De är tillräckligt tydliga för att vi ska kunna säga: Detta kan omöjligen ingå i vad man får göra. Men i och med att reglerna är lite otydliga kan amerikanerna stå hemma och göra någonting annat. Vi har i Doha enats om att ta med dessa regler i nästa förhandling. Det vägrade amerikanerna att göra ända till i allra sista minuten. Den sista natten av förhandlingarna släppte de sitt veto mot detta. De vet att i det amerikanska politiska systemet använder man den här metoden när man ska ge speciella fördelar till sådana branscher och företag som är med och betalar valkampanjer. Utan detta står de sig ganska slätt i att ragga valpengar. Det är vad det till syvende och sist handlar om. Det kommer att bli mycket svårt att strama upp reglerna. Detta illustrerar hur viktigt det är att vi kan förnya och modernisera reglerna för handeln så att den här typen av missbruk absolut inte kan förekomma. Om någon gör den här typen av övergrepp ska de kunna undanröjas snabbt så att det inte ska behöva ta ett år, som det kanske kommer att göra den här gången.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Det gäller närradiolagen och hur den diskriminerar vissa grupper. I Karlstad har vi något så unikt som en kunskapsradio. Det är en lokal närradiostation som bandar föreläsningar och debatter i Karlstad. Dessa får inte sändas på annan ort. Jag har tidigare ställt en fråga till kulturministern och fått svaret att undantaget från riksförbudet inte ska utvidgas. Vi anser detta vara en diskriminering. De små lokala närradiostationerna har inte vare sig ekonomi, personal eller möjligheter att bevaka det som händer på andra ställen i exempelvis ett län. Därmed går de också miste om debatter och föreläsningar. Det är ganska naturligt att de i högre grad sker i universitetsstaden. Min vädjan till Marita Ulvskog är att man bör se över detta nu när Radio och TV-verket har fått ett uppdrag att titta på helheten och göra bedömningar för närradio. Jag vill understryka just det som har med kunskap och information att göra. Är kulturministern villig att återigen ta upp frågan för att utöka undantaget i riksradioförbudet?
Herr talman! Problemet som närradion lever med i dag och som är väldigt akut är något annat än det som Viviann Gerdin tar upp just nu. Det är det faktum att föreningsradion på vissa begränsade ställen håller på att stötas ut. I stället upptas utrymmet av traditionell kommersiell lokalradio. Föreningsradion trängs tillbaka. Den kommersiella radion tar också närradioutrymmena i anspråk. Det har underlättats av ett regelsystem som har velat vara generöst mot just föreningsradion. Det gör att man får vara väldigt försiktig när man gör förändringar i systemet. Vi har bett Radio och TV-verket att göra en ordentlig genomgång av hur vi under överskådlig tid ska kunna se till att närradion fortsätter att vara en föreningsradio. Den ska naturligtvis ha så goda förutsättningar att verka som möjligt. Det får inte bli så att även detta frekvensutrymme tas över av den kommersiella lokalradion. Det finns en öppenhet för alla förslag som handlar om att ge en stark föreningsradio goda möjligheter att verka. Men det är sannolikt inte i detta läge att göra något åt riksförbudet.
Herr talman! Jag vill säga till kulturminister Marita Ulvskog att det egentligen är precis detta som håller på att hända i dag: Föreningsradion, som har en inriktning av att vara en kunskapsradio, håller på att tvingas ut av just den kommersiella radion eftersom det är tillåtet att sända musik över alla stationer och även att sända reklam. Däremot är det inte tillåtet att sända det som är samhällsinformation. Det är det som är problemet för en liten närradiostation - alla har inte möjlighet till detta utbud. Utbudet av program att banda är kanske inte tillräckligt stort på de mindre orterna. Därför vill man helst samköra, men får man inte samköra så vill man kunna få möjlighet att sända ett bandat program från en närradiostation på en annan närradiostation. Det är det som inte är möjligt i dag, och därför fyller en del lokala radiostationer helt enkelt ut utrymmet med bara musik. De har inte tillräckligt med informativa program. Detta är ett stort problem. Vi lever ju i en tid då man pratar om livslångt lärande. Varför diskriminera främst landsortsbefolkningen när det gäller att kunna ta del av det som händer i de större städerna - för det är det som sker?
Herr talman! Det är roligt att möta riksdagsledamöter som är djupt engagerade i föreningsradion. Vi kommer nämligen att vara många som måste engagera oss för att den ska bli kvar och kunna leva ett liv där man kan fylla innehållet med musik, med samhällsdebatt eller med andra talade program. Den stora pressen står den kommersiella lokalradion för nu. En del av de förändringar som vi har gjort för att stimulera närradion har som det verkar helt berett vägen för de kommersiella lokalradiostationernas sätt att ta sig in på detta föreningsområde. Det är ett problem. Radio och TV-verket har ett uppdrag som det så småningom ska redovisa. Jag hoppas naturligtvis att verkets förslag och analys ska kunna utgöra en grund för åtgärder som vi som vill hävda och värna föreningsradion kan ha god nytta av.
Herr talman! Jag har en fråga till Thomas Jag vet att ministern i början av året var och besökte Thailand och försökte skapa sig en bild av drogsituationen. Det gällde både den inhemska situationen i landet och hur man framgångsrikt hade jobbat för att minska produktionen av opium och relationerna till grannområdena och smugglingsvägarna uppemot Europa. Men det finns en annan problematik som samma brottssyndikat arbetar med. Det gäller trafficking och sexindustri, som också är en växande kriminell sektor och som genererar oerhörda vinster till dem som utnyttjar kvinnor på detta brutala sätt. På samma sätt som man jobbar med Thailand för att minimera opiumproduktionen tycker jag att det är viktigt att man tillsammans med Thailand jobbar när det gäller att få klarhet i hur ekonomiskt stark sexindustrin är, så att man vet vilken fiende man har. Man måste tillsammans jobba effektivare för att minimera problemen. Samtidigt som man nu ser att det kanske blir någon hejd i tillströmningen av thailändska kvinnor till sexindustrin så kommer de från grannländerna Burma, Kambodja osv. Allteftersom välståndet växer i grannländerna växer också möjligheten för män att resa till Thailand för att utnyttja de kvinnor som finns på bordellerna och i andra delar av sexindustrin där. På vilket sätt inkluderade Thomas Bodström den här problematiken i sitt arbete under besöket och efter hemkomsten?
Herr talman! På det sättet att det var en av orsakerna till att jag reste dit! Jag samtalade med den ansvarige ministern om de här problemen. Det är mycket riktigt ett problem att det kommer många europeiska män till Thailand. Det finns ett samarbete mellan bl.a. Thailand och Sverige i den här frågan. Som bekant är Sverige ett av de få länder där man har lagfört en person för ett brott i Thailand. När det gäller trafficking så är det människor från de omkringliggande länderna som kommer till Thailand. Det är alltså inte frågan om thailändska kvinnor som kommer till Europa. Vi har som bekant problem med trafficking även i Europa, och vi har nått en överenskommelse i EU och FN. Regeringen har nu också lagt fram en proposition om människohandel i Sverige. Men detta rör inte i första hand kvinnor från Vi arbetar naturligtvis med de här frågorna internationellt, inom och utom EU. Vi fortsätter också det samarbete som berör Sverige och Thailand och som bl.a. gäller de frågor som tas upp här.
Herr talman! Jag välkomnar redovisningarna och de åtgärder som vidtas, även om jag förstår att det blir liten möjlighet att på en sådan här kort stund redovisa vad som görs och vilka initiativ man planerar att ta. Detta är ändå positivt. Men när jag har försökt att kolla på vilket sätt man jobbar i internationella forum har jag känt att det brister i viljan att se vilka som är personerna bakom det hela - vilka det är som driver den kriminella verksamheten. Prostitution är ju olagligt också i Thailand, vilket jag tycker att det är viktigt att understryka. Man måste se problemets omfattning och varifrån det styrs för att kunna angripa det på rätt sätt. Det är viktigt att vi försöker ta itu med det problem som Sverige direkt är en del av genom att svenska män åker till Thailand och missbrukar den gästfrihet som finns där, på samma sätt som man åker från Japan och Taiwan och missbrukar den. Men detta räcker inte. Vi måste också jobba från toppen. Där kan inte jag genom FN-organ och på andra sätt få fram att det verkligen sker något arbete. Därför är det viktigt att Thomas Bodström svarar på frågan om vilka initiativ man tar från svensk sida på detta sätt. Och på vilket sätt stöder man Thailands initiativ? Jag vet att det finns ministrar som är mycket intresserade av samarbete med Sverige just i de här frågorna.
Herr talman! Sverige hade en världskongress 1996 som gällde just de här frågorna. Det gjordes en uppföljning nu i december i Japan, som också gällde dessa frågor. Vid båda dessa kongresser spelade representanter från Thailand, bl.a. professor Vitit Muntarbhorn, en central roll. Jag träffade professor Muntarbhorn och diskuterade de här frågorna. Vi diskuterade hur vi kan fortsätta samarbetet. ECPAT har också en oerhört viktig roll, och jag träffade även ECPAT i Thailand. ECPAT är just den brygga som ibland kan behövas mellan myndigheter i Thailand och i Sverige och alla de människor som arbetar i kampen mot människohandel, bl.a. dem som ligger bakom världskongresserna.
Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Lena Sommestad. I Sverige vill vi gärna sätta miljön långt upp på agendan och värna våra naturresurser. Som ett av världens skogrikaste länder har vi gott om material för att utveckla vår träindustri. Våra nordiska grannländer, som har liknande natur, har insett hur viktig träindustrin är för miljön och har utvecklat nationella strategier just för träindustrin. Finland har fördubblat sin träkonsumtion på fem år, och det har bl.a. skapats 8 000 nya jobb. Frankrike ser sitt nationella program för träindustri som ett sätt att kunna uppfylla Kyotoprotokollet. Kan statsrådet tänka sig att ta fram en nationell strategi för att öka användandet av trä i Sverige?
Herr talman! Jag instämmer i synpunkten på betydelsen av träindustrin. Det finns naturligtvis även hos oss idéer om sambandet mellan skog och Kyotoprotokollet t.ex. och om den betydelse som skogen har. Jag kan i dag inte svara på den speciella frågan om strategier för att öka träanvändandet. Jag tror att detta framför allt ligger på andra departement; det är en näringslivsfråga i första hand. Annelie Enochson får nog precisera på vilket sätt hon ser detta som en viktig miljöfråga utöver det som redan sagts.
Herr talman! Tack för svaret! År 1994 togs förbudet mot att bygga flervåningshus i trä bort ur planoch miljöbalken. Det kan man alltså göra nu. Då är det viktigt att man också använder förnybara råvaror, som trä, i byggnationen. Under förra året, när vi hade arkitekturåret, valdes de vackraste byggnaderna i Sverige. Det var bl.a. Universeum i Göteborg och kyrkan i Kiruna. Bägge är byggda av trä. När man nu bygger Arlanda nya flygplats och utvidgar Arlanda använder man trä, men det är inte trä från Sverige utan från Sydamerika - någonting som heter jatoba. Jag tror att det är viktigt att man har en nationell strategi för att använda inhemska produkter som vi har gott om. Man bör också ta fram miljöekonomiska kalkyler när man tittar på sådana här frågor inom t.ex. lagen om offentlig upphandling. Vi ska lyfta fram det som är viktigt i Sverige - vår egen industri.
Herr talman! Tack för de klarläggandena! Det här visar till yttermera visso hur många olika politikområden som detta inbegriper. Som Annelie Enochson väl känner till pågår arbete med miljöhänsyn när det gäller upphandling osv. Att däremot ensidigt gynna just svensk skogsindustri på det sätt som Annelie Enochson föreslår är en mer komplicerad fråga. Det är en mycket större fråga där miljösidan utgör en liten del. Jag tycker att det låter intressant, men det låter också problematiskt på flera sätt med anledning av vår politik på andra områden när det gäller upphandling, konkurrens osv. Vi får återkomma till den frågan.
Herr talman! Jag har en fråga till miljöminister Lena Sommestad. Frågan handlar om en destruktionsanläggning för förorenade jordmassor som är tänkt att placeras i Stockholmsstadsdelen Hjorthagen. För Vänsterpartiets del har jag varit med och förhandlat om miljömålspropositionen och delar verkligen regeringens ambition att sanera förorenad mark. Men vad gäller placeringen undrar jag om ministern anser att det är välbetänkt att placera en destruktionsanläggning precis intill ett tätbebyggt bostadsområde. Där finns ett gasverk, Värtaverket, där finns stora trafikleder och där finns föroreningar från sjöfarten utanför. Jag undrar om miljöministern anser att det här är ett bra ställe att placera destruktionsanläggningen på.
Herr talman! Detta är ett ärende som just nu ligger på regeringens bord. Jag kan inte föregå den prövning av frågan som vi just nu gör genom att uttala mig direkt om huruvida vi ska lägga den här destruktionsanläggningen på just denna tomt. Låt mig dock säga att det här är ett svårt problem. Som Karin Svensson Smith säger ska vi göra en god insats när det gäller renande, men det finns också många komplikationer. Det finns fler komplikationer än de som Karin Svensson Smith nämnde, t.ex. närhet till daghem. Allt detta är sådant som nu vägs in i beredningen av ärendet, men jag kan inte föregripa den med min egen personliga uppfattning i frågan.
Herr talman! Tack för svaret! Lagstiftningen föreskriver att det ska göras miljökonsekvens och hälsokonsekvensbeskrivning i ansökan, men Socialstyrelsen påpekar att det saknas i det här fallet. Det finns alltså inte kunskapsunderlag som gör att man på en samlad grund kan ta ställning till vilka hälsokonsekvenser som blir fallet. Likaså säger miljömedicinska enheten på Karolinska sjukhuset att handlingarna inte anger hur stora delar av befolkningen som exponeras och inte heller vilka exponeringshalter det handlar om. Skorstenen, som är tänkt att vara 40 meter, hamnar av topografiska skäl intill daghemmet - jag är tacksam för att ministern tog upp just barnens perspektiv. Det är tänkt att 4 kilo kvicksilver per år ska gå ut genom den här skorstenen. Därför undrar jag avslutningsvis om ministern har något råd till de föräldrar som bor i närheten. De anställda ska ha en avancerad skyddsutrustning, men vad ska man som förälder göra för att skydda sitt barn från de föroreningar som eventuellt kan bli fallet om placeringen blir i Hjorthagen?
Herr talman! Jag tycker att föräldrarna till att börja med ska invänta prövningen av det här ärendet. Syftet med prövningar av det här slaget är att de ska göras så väl, med hänsynstagande till alla de komplikationer som kan uppstå, att man inte ska behöva vidta några särskilda åtgärder. Förläggs en anläggning på ett visst ställe är det med hänsyn tagen till den verksamhet som bedrivs i omgivningarna. Det här är något som bereds med mycket stor noggrannhet, och jag rekommenderar som sagt att föräldrarna väntar och tar till de åtgärder de tycker behövs politiskt om de inte tycker att beslutet blir det rätta. Men vi gör det här på det sätt som krävs. Jag kan också säga att i den mån sådana underlagshandlingar saknas som krävs i den här typen av ärenden begär vi naturligtvis in komplettering.
Herr talman! Min fråga riktar jag till justitieminister Thomas Bodström. Den handlar om utsatta barn. I många hem där det förekommer våld finns barn - barn som inte ens kan sova när misshandel pågår. Även om barnen kryper under sängen, drar täcker över huvudet eller håller för öronen når slagen fram. Barn blir alltså vittne till våld i sin egen familj, mot sin egen mamma. Och barn är inte bara vittnen till våld, utan de blir själva utsatta för våld. Det är inte ovanligt att barn i misshandlarfamiljer blir nästa generations förövare. Barn måste alltså få möjlighet att bearbeta sina hemska upplevelser. Denna hjälp är också en viktig brottsförebyggande faktor. Det finns ingen statistik över hur många barn som ser sin mamma misshandlas. Men, herr talman, att barn inte ska behöva drabbas måste vi väl vara överens om. Hemmet borde vara en trygg tillvaro, men här utsätts barn ibland, direkt eller indirekt, för fysisk eller psykisk misshandel om den ene vuxne misshandlar den andra.
Herr talman! Jo, och det kan de också anses vara i vissa fall. Jag hinner inte på den här korta tiden gå in på detta med direkt och indirekt eventuellt uppsåt, men det kan faktiskt vara fråga om att de är brottsoffer. Som bekant har man också rätt till skadestånd även om man inte direkt har utsatts för den fysiska misshandeln. Jag håller helt med om att detta är en grupp som man måste arbeta ännu mera med, och det gör man också på många håll. På Frideborg i Norrköping, som jag har besökt, är man mycket noga inte bara med att låta barnen följa med kvinnorna och tillsammans med dem få den hjälp och terapi som behövs utan också med att se på dem självständigt efter de traumatiska händelser som har skett. Det arbetet pågår alltså. Det är viktigt att vi fortsätter att stödja barnen, som ofta är de som utsätts värst av alla för övergreppen.
Herr talman! Enligt FN:s barnkonvention artikel 19 har barn rätt att skyddas mot både fysiskt och psykiskt våld, och grundprincipen är ju att sätta barnets bästa i centrum. Även om vi nu är överens om att barn som bevittnar våld i sin familj har rätt att få hjälp vet vi också att det brister. I verkligheten har det visat sig att både polis och hälso och sjukvård inte rutinmässigt frågar om det finns barn i hemmet där en kvinna misshandlas. Det är dock oerhört viktigt att lyfta fram de barn som växer upp i misshandelsmiljöer och blir vittne till våld. Barnen måste få bekräftat att det som hänt verkligen har hänt. Ofta tror de dessutom att det är deras fel att föräldrarna slåss. Det gäller att lyfta ansvaret från barnen till de vuxna. Barn som växer upp i familjer där våld förekommer flyr ofta in i en fantasivärld för att stå ut och kunna överleva. I lagens mening är barnen inte offer, men vi vet att de kan ta skada, precis som justitieministern nyss sade, om de inte får hjälp. Skulle det inte vara rimligt att begreppet brottsoffer kunde utvidgas till att även omfatta dessa barn i misshandelsmiljöer?
Herr talman! Det är alltså så att de i vissa fall kan vara brottsoffer. Det finns gradskillnader i de fall som sker. En sak kan vi dock vara överens om: De tar en oerhörd skada, även om det bara varit ett rent bevittnande av våldet. Barnet identifierar sig nämligen med någon av föräldrarna - antingen den person som misshandlar och slår eller den som blir slagen. Oavsett vilken tar barnet självfallet stor skada. Sjukvården gör nu på många håll i landet en gemensam insats på det sättet att man utbildar personal i att särskilt ta sig an den här problematiken. Vi har från regeringen lagt fram en proposition som trädde i kraft den 1 juli förra året där det särskilt tittas på brottsoffers situation, attityder, tillämpningar av de bestämmelser som redan finns, forskningen kring brottsoffer och mycket annat. Det här kommer naturligtvis inte minst de utsatta barnen till godo.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Riksdagen har fattat beslut om att göra nationaldagen den 6 juni till helgdag och uppdragit åt regeringen att komma med en proposition om detta. Det är ett mycket populärt förslag, och jag vet att många människor ser fram emot att få fira den 6 juni som helgdag. Nu har jag läst att Justitiedepartementet inte alls prioriterar arbetet med att ta fram ett förslag om detta utan skjuter upp det på en obestämd framtid. Jag vill höra: Är det så? När kommer regeringens proposition? Och när kan vi för första gången få fira nationaldagen som helgdag?
Herr talman! Jag kan med glädje meddela Helena Bargholtz att regeringen självfallet inte nedprioriterar den här frågan. Vi vet att många ser fram emot att få fira nationaldagen som helgdag. Det gör också hela regeringen. Men frågan måste utredas, särskilt om införandet av en ny helgdag innebär att en annan ska tas bort. Det tycker jag i och för sig att man kan diskutera. Jag skulle helst se att vi slapp ta bort någon annan helgdag. Jag tycker att vi har all anledning att måna om de helgdagar som finns. Men vi måste utreda frågan. Det är anledningen till att vi inte kan lägga fram en proposition rakt av, precis som i alla andra fall. Det finns en lagstiftning också kring allmänna helgdagar.
Herr talman! Tack för det svaret! Men utreda och utreda, den här frågan har stötts och blötts tidigare. Det är inte första gången den kommer upp. Det har förts fram förslag från olika håll. Det finns de som av förklarliga skäl vill ha första maj som en vanlig arbetsdag. Det finns andra som föreslår att man ska välja annandag pingst. Så svårt kan det väl ändå inte vara att från regeringens sida komma till skott med vilken dag det ska handla om, om man måste lyfta bort en dag.
Herr talman! Nej, det är inte svårt, men det finns många uppfattningar. Kyrkans företrädare har en, och jag förutsätter att också näringslivets företrädare och arbetsmarknadens parter kommer att ha sina uppfattningar i den här frågan. Vi måste helt enkelt utreda den. Jag kan försäkra Helena Bargholtz att vi ska göra allt för att skynda på det arbetet.

Herr talman! När jag senast var i kammaren för att informera om avvecklingen av övertalig materiel hos Försvarsmakten, den 16 november 2000, hade myndighetens beslut att av miljöskäl avveckla många äldre fordon genom destruktion fått stor uppmärksamhet och väckt många frågor. Sedan dess har avvecklingen fortsatt i oförändrad takt och efter den inriktning som regeringen informerat riksdagen om under hösten 1999.

Inom ramen för de fyra ändamålen har exempelvis motsvarande 488 fullastade långtradare med mängdmateriel levererats till Estland, Lettland och Litauen sedan augusti 2000. Under det gångna året har bl.a. tre fältsjukhus och 500 sjukvårdstält skänkts till Förenta nationerna, och många av våra svenska biståndsorganisationer har fått materiel till den verksamhet de bedriver världen över. Svenska Kraftnät har fått bandvagnar för att bl.a. kunna höja förmågan att säkra elförsörjningen vid snöoväder. Under förra året har dessutom Rikspolisstyrelsen fått bandvagnar för fjällräddning, Riksförbundet Sveriges Lottakårer har fått övertalig materiel till sin verksamhet och Länsstyrelsen i Södermanland fick brandslangar, som man hade önskat. Listan kan göras oändligt lång, men jag vill i dag i stället redogöra för den försäljning som har påbörjats. Regeringens inriktning var nämligen att förnödenheter i andra hand bör säljas eller destrueras. När jag står här i dag har Försvarsmakten i samverkan med Försvarets materielverk genomfört en första stor försäljningsomgång. Under 1990-talet hade varken Försvarets materielverk eller Försvarsmakten någon organisation för att hantera det materielöverskott som uppstått. Försäljningen delegerades ofta till lokala aktörer. Antalet olika aktörer var därför stort och kompetensen varierande. Att hos alla dessa aktörer på lokal nivå inom Försvarsmakten finna tillräckliga kunskaper om det regelverk som gäller vid försäljning, som t.ex. miljöbalken, köplagen och konsumentköplagen, är ingen självklarhet. Myndigheten har inte heller i uppgift att ägna sig åt detaljhandel och har följaktligen inte heller kvalificerad kompetens inom det området. Den analys myndigheten gjort med utgångspunkt i regeringens inriktning och de krav som ställs på avvecklingsarbetet har resulterat i en strategi för försäljning av övertalig materiel. Av analysen framgår bl.a. att försäljningarna bör ske periodiskt, att offerering ska ske till större aktörer och att utleveranserna sker vid ett antal utpekade förråd. Avvecklingen av materiel, precis som anskaffningen, styrs och kvalitetssäkras av ett mycket omfattande regelverk. Försvarsmakten har ett ansvar inom ramen för en kvalitetssäkrad avvecklingsprocess för att krigsmateriel och hemlig materiel inte kommer ut okontrollerat på marknaden. Myndigheten ansvarar även för att sådan materiel som berörs av s.k. slutanvändarintyg inte exponeras på marknaden och att övertalig materiel som på ett eller annat sätt skulle kunna utgöra en risk för samhället eller enskilda individer inte säljs. Även under 2001 har destruktion av viss materiel fortsatt, och några av de viktigaste skälen har, precis som tidigare, varit miljö och säkerhetsskäl. Exempelvis har 50 000 kulsprutepistoler, 13 000 ton ammunition och 1 500 fordon destruerats. Tack vare att fordonen till en viss del kunnat återvinnas som reservdelar och ammunitionen som stål och civilt sprängämne har kostnaderna för destruktionen kunnat sänkas. Att avveckla ammunition på ett miljömässigt sätt är trots detta kostsamt, och under 2001 uppgick den kostnaden till drygt 145 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta beslutade regeringen den 2004 får disponeras av Försvarsmakten för att betala avvecklingskostnader. Utöver destruktionskostnader kan det exempelvis röra sig om försäljningsomkostnader. I samband med årsbokslutet 2004 ska Försvarsmakten därefter betala eventuellt överskott till statskassan. Både lagen om statsbudgeten och förordningen om överlåtelse av statens lösa förnödenheter ställer krav på affärsmässig försäljning. Någon definition av vad som avses med affärsmässighet finns däremot inte, och Försvarsmakten har valt att inte enbart fokusera på maximering av försäljningsintäkter. Försäljningsintäkterna ställs i relation till både det jag vill kalla kvalitetssäkrad utförsäljning, kostnaderna för själva försäljningen och inte minst för förrådshyran samt ledtider m.m. Det säger sig självt att höga försäljningsintäkter i sig inte kan garantera affärsmässighet om de endast är resultatet av ett dyrt arbetssätt där administration, marknadsföring m.m. flera kostnader inte ens kan täckas med hjälp av försäljningsintäkterna. Avveckling av övertalig materiel i den aktuella omfattningen tillhör inte Försvarsmaktens kärnverksamhet, och myndighetens inriktning har därför varit att med stöd av Försvarets materielverk finna en affärsmässig lösning. I juli 2001 överlämnade Försvarsmakten ett underlag med beskrivning av den materiel som sorterats ut för att ingå i den första försäljningsomgången. Vid den första försäljningsomgången, som omfattade viss materiel som klassas som krigsmateriel, fanns en del problem innan exempelvis effektiva samverkansrutiner med Institutionen för Strategiska Produkter skapats för arbetet. Även rutiner för hur slutanvändarintyg och miljöfarligt innehåll ska hanteras utvecklades under den första försäljningsomgången. Bland den materiel som såldes fanns bl.a. 100 haubits 77A, ca 280 terrängbilar och knappt 800 bandvagnar. Processerna för hantering av materielöverskottet är delvis nyutvecklade, och förbättring och utveckling sker naturligtvis kontinuerligt. avtal med det engelska företaget JT Leavesley Ltd angående försäljning av den första omgången överskottsmateriel från Försvarsmakten. Försäljningen har skett genom budgivningsförfarande där såväl svenska som utländska anbudsgivare har konkurrerat. I utvärderingen av anbuden har förutom pris bl.a. erfarenhet av att hantera försvarsmateriel varit avgörande. Försvarsmakten och Försvarets materielverk bedömer preliminärt att tidsplanen för resterande försäljningsomgångar kan fullföljas. Ansträngningarna att sammanföra materielsystem, t.ex. fordon och reservdelar till dessa, i försäljningsomgångar bör öka. En renodling av innehållet skulle ytterligare kunna underlätta marknadsföringen, men naturligtvis måste detta ske i en avvägning mot kravet på skyndsamhet och strävan att finna ett okomplicerat arbetssätt för Herr talman! Försvarsmaktens övertaliga materiel koncentreras nu till ett fåtal förråd eller s.k. avvecklingsterminaler. Därefter sker försäljningen efterhand vid tidpunkter som fastställs baserat på både kommersiella faktorer och logistiska förutsättningar. Det kommer att bli ungefär två försäljningsomgångar per år. Försäljningen av överskottsmateriel som föranletts av försvarsbeslutet år 2000 ska vara slutförd före år Den brittiske köparen Leavesley beskriver bl.a. internationella organisationer, skogsindustri, gruvnäring och enskilda samlare som möjliga köpare vid vidareförsäljning av materielen. Redan vid den auktion företaget anordnar i Norrköping den 23 mars kommer intresserade att kunna köpa bl.a. Volvotraktorer, snöplogar, jeepar och andra fordon. Avvecklingen av övertalig materiel inom krigsorganisationen bedöms kunna bidra till en icke oansenlig sänkning av kostnaderna för förrådshållning eftersom Försvarsmakten räknar med att successivt kunna minska den förrådsyta insatsorganisationen behöver med cirka en miljon kvadratmeter. Det är, ärade ledamöter och herr talman, en golvyta som är svår för de flesta, inklusive mig, att se framför sig. Jag svävar på målet, men antagligen hjälper det inte heller om jag berättar att mina medarbetare har räknat ut att den ytan motsvarar nästan 1 430 plenisalar.

Herr talman! Jag ska fatta mig kort. Jag vill lägga näringslivsmässiga funderingar på denna försäljning. Det läggs våldsamt stora poster i denna försäljning. Det talas om poster på 10 000 pallar. Då kan inte det vanliga företaget vara med och konkurrera. Är det rimligt? Jag tror mig veta att det går att få ut ett mervärde och fler anbudsgivare om det inte vore en så storskalig uppläggning. Är försvarsministern beredd att medverka till en mindre storskalig uppläggning inför de följande omgångarna av försäljningar?
Herr talman! Tanken är som jag sade tidigare att de som köper, entreprenörerna, ska kunna göra försäljningar på detaljistnivå. Min bedömning är - och jag tycker att Försvarsmakten och Försvarets materielverk har argumenterat övertygande för detta - att det blir så pass mycket billigare att göra så. Man får tänka på hur oerhört komplicerat och därmed dyrt det är att gå ned i uttag ur Försvarsmaktens förråd. Jag tycker att vi ska koncentrera oss, åtminstone så länge vi inte har några erfarenheter, på att ungefär två gånger om året ha ordentliga konkurrensförsäljningar. Där kommer de stora aktörererna att ha möjligheterna. Jag vill understryka att jag i min inledning sade att det finns möjligheter för vissa typer av organisationer att på gåvobasis få del i materiel. Jag har inte lagt tonvikten vid detta förhållande i mitt svar, men det är väl känt. Jag har med mig överbefälhavarens årsredovisning från förra året med en redovisning av den typen av överlåtelser.
Herr talman! Vi torde vara överens om att om posterna ligger på mer än 7 miljoner kronor är det inte så många småföretag som kan delta i en sådan upphandling. Därför skulle det vara möjligt med fler anbudsgivare om posterna inte vore så stora.

Herr talman! I går beslöt Riksdagens revisorer att granska utförsäljningen av materiel. Det är inte den första studien som Riksdagens revisorer gör av det fögderi som försvarsministern har det yttersta ansvaret för. Det har väl funnits en del iakttagelser - för att uttrycka det mycket diplomatiskt - som har lett till, förhoppningsvis, ett antal funderingar i Försvarsdepartementet. Det finns två motiv för att revisorerna återigen gör detta. Det ena är att revisorerna ska följa upp att de riktlinjer som riksdagen har givit för försäljningen hålls och eventuellt om det finns en process som kan visa om de är mindre tillämpliga för framtiden. Då bör regeringen återkomma. Det andra motivet är hushållningsaspekten. Det är alldeles uppenbart med de signaler vi har fått från riksdagsledamöter och allmänhet, och som försvarsministern har noterat i ett antal uttalanden, att frågan är om detta sker på ett optimalt sätt. Där finns ett principiellt problem som jag tänker komma tillbaka till. Å ena sidan har Försvarsmakten ett klart motiv utifrån kostnadsaspekterna att reducera kostnader. Men å andra sidan har de stora värden som inte har något större värde för Försvarsmakten ett betydligt större värde hos andra användare. Finns det ett grundläggande systemfel som gör att man har svårt att på olika sätt mäta kostnadsreduktioner mot de intäkter som andra aktörer kan ha? Det framstår för en lekman, och även för personer med ganska avancerade kunskaper om den här branschen, som något egendomligt att man ska rada upp materiel av det formatet, av den mängd, som man nu gör. Revisorerna gjorde ett första besök på Bråvallahed. Det var en upplevelse att se spadar, skjortor, haubitsar - ja, där fanns hela sortimentet, om man får uttrycka det så. Sedan ska man begränsa antalet aktörer på det sätt som försvarsministern har sagt. Jag tror att det har en utomordentligt felaktig signalverkan till de svenska medborgarna, skattebetalarna, att man kan förvalta värden - jag sade inte kontanter utan värden - på detta sätt. Min fråga är: Tycker försvarsministern att det finns ett grundläggande systemfel i att varje sektor tar sitt ansvar men ingen tar helhetsansvaret? Eftersom regeringen styr riket borde den rimligtvis ta detta ansvar, herr talman. Signaleffekten mot skattebetalarna är nu mycket allvarlig.

Herr talman! Om den metod som man nu använder, och som många kritiserar, skulle leda till ett i och för sig hyfsat resultat för Försvarsmakten, men med väsentligt sämre resultat och sämre nytta för andra sektorer, inställer sig frågan: Är regeringen beredd att efter någon form av utvärdering, med erfarenheter från första och andra försäljningen, göra en revidering där man på något sätt bättre beaktar de här sakerna? Nu har ju första omgången av utvärderingen varit, andra omgången ska dras i gång och revisorerna kommer rimligtvis med sin rapport någon gång vid halvårsskiftet. Jag återkommer till att signaleffekten är förödande. Björn von Sydow är ju statsvetare så han vet att någon tidigare socialdemokrat har sagt att misshushållning med offentliga medel är en stöld från den fattige. Det gäller i dag likaväl som det gällde för 50 Är statsrådet beredd att invänta revisorernas rapport från den andra omgången innan man fortsätter med försäljning tre, fyra och fem, i akt och mening att skapa och realisera de värden som finns i den här materielen?

Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för informationen. Men hur vältaligt ministern än förklarar och försvarar den här avvecklingen av försvarsmateriel tror jag att det finns väldigt många svenskar som irriterar sig över många bitar i processen. Ministern säger att myndigheten inte ska ägna sig åt detaljhandel. Nej, men många människor undrar varför man inte använder övertalig personal till att ta hand om processen i stället för att sälja ut det hela. Hemvärn och kommuner har inte till fullo fått den materiel som de har önskat. Många privatpersoner har önskat köpa t.ex. terrängbilar. Det var just den frågan jag tänkte ta upp med ministern. Wheel Drive, beskrivs i ledaren hur privatpersoner nekas köpa terrängbilar av miljöskäl. Vidare beskrivs att försvaret nu sålt stora mängder fordon och materiel till ett engelskt företag, vilket ministern också har talat om. Av detta engelska företag kan nu privatpersoner köpa terrängbilar, bandvagnar, släpvagnar, traktorer, lastbilar och mycket annat här i Sverige. Försvaret har alltså lyckats ta bort miljöargumentet, eftersom fordonen som inte fick säljas av miljöskäl i Sverige nu säljs i Sverige. Samtidigt har man överlåtit den ekonomiska förtjänsten till ett utländskt företag. Min fråga är alltså: Hur kan ministern förklara och försvara den här hanteringen?
Herr talman! Jag kan nämna att jag har en lista från Överbefälhavarens årsredovisning, och där framgår att kommunerna i verkligheten har fått ca 200 bandvagnar. För att vi inte ska komma i konflikt med EU:s konkurrensregler har vi valt den legala konstruktionen att Statens räddningsverk, Svenska kraftnät m.fl. har övertagit dem och därefter ställt dem till kommunernas disposition. Jag tror att de flesta av oss har sett, både personligen och i TV, vad som har hänt under den gångna vinterperioden. På många bilder ser vi att det är bandvagnarna som är i gång. När det gäller hemvärnet är historien inte heller sådan som jag fick intrycket att Johnny Gylling beskrev den. Hemvärnet är en del av Försvarsmakten. Det betyder att innan någonting ska kunna överlämnas som gåvor till mottagare och därefter till försäljning i konkurrensupphandling, ska Försvarsmakten internt överväga att överlämna relevant materiel till hemvärnet. Det gäller t.ex. de frivilliga försvarsorganisationerna i övrigt, humanitära insatser, säkerhetsfrämjande materielsamarbete med de tre baltiska länderna eller det svenska samhället under svåra påfrestningar i fred. Jag har även här förvissat mig om att det sker precis på det sättet. Får jag slutligen säga att den materiel som kommer att saluföras i Sverige ska uppfylla de svenska miljökrav som gäller. Det har varit ett viktigt krav. Miljökraven i Sverige ska upprätthållas för den materiel som ska användas i Sverige.